Herr talman! I våras, närmare bestämt i maj, debatterade vi senast här i kammaren fastighetsdomstolarna. Den gången hade vi folkpartister tillsammans med centerpartisterna i utskottet reserverat oss. Vi ansåg att fastighetsdomstolarna inte behövdes. Vi menade att de tvister som avgörs i fastighetsdomstolarna borde kunna flyttas över till de allmänna domstolarna, och att en sådan överflyttning kunde förberedas av domstolsutredningen. Vår motivering för detta var att det varken fanns principiella eller oöverkomliga praktiska hinder för en sådan överflyttning. Därmed skulle vi få en enhetligare domstolsorganisation, vilket är ett egenvärde i sig; därför att det är viktigt för den enskilde medborgaren att han kan överblicka domstolsorganisationen. Den ger ju lätt, herr talman, intryck av att vara splittrad, svåröverskådlig och inkonsekvent. Vi har naturligtvis samma uppfattning i dag, ett halvår senare, men bland andra partier har det tydligen hänt saker. Vi välkomnar att moderaterna har anslutit sig till vår reservation -- de var inte med våras -- och att också socialdemokraterna är på väg åt rätt håll. Nu vill socialdemokraterna åtminstone att det mesta av fastighetsdomstolarnas arbete skall flyttas över till tingsrätterna. Det är ett steg i rätt riktning. Varför inte, Göran Magnusson, ta också det sista steget och låta domstolsutredningen förbereda en överflyttning till tingsrätterna av alla mål som i dag handläggs av fastighetsdomstolarna? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Redan 1987 föreslog rättegångsutredningen i ett delbetänkande att fastighetsdomstolarna skulle avskaffas och att deras mål skulle handläggas av tingsrätterna.

Jag har samma uppfattning som Lars Sundin alldeles nyss har gett uttryck för, och mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 7 och avslag på den reservation som finns fogad till betänkandet. Utskottet är i sin helhet ense i sakfrågan i propositionen, nämligen att de mål som gäller hyra av bostadsrätter och som nu handläggs i fastighetsdomstolen, i fortsättningen skall kunna handläggas av tingsrätterna i landet. Det finns i propositionen även vissa andra förslag till förändringar, kring vilka det i utskottet inte heller råder någon oenighet. Däremot finns till betänkandet en reservation, i vilken man behandlar frågan om fastighetsdomstolarnas kvarvarande ärenden, dvs. i huvudsak ärenden som rör fastighetsbildningsmål och expropriation. I propositionen anges att den typen av mål skall kvarstanna i fastighetsdomstolarna, eftersom de kräver en särskild sakkunskap. I den gemensamma reservationen från de tre borgerliga partierna är man överens om att avskaffa fastighetsdomstolarna och att låta domstolsutredningen närmare studera hur det skall gå till. I själva sakfrågan har man alltså redan tagit ställning; fastighetsdomstolarna skall bort, och utredningen skall enbart expediera den beställningen och sedan lägga fram ett förslag till hur det skall ordnas. Det kanske också är värt att notera att den gemensamma reservationen ändå vid detta kammarsammanträde kräver tre uttolkningar för att det skall bli klarlagt vad man tillsammans vill åstadkomma på den här punkten. Frågan om fastighetsdomstolarna och den speciella sammansättningen i dessa domstolar med särskild sakkunskap har behandlats bl.a. av rättegångsutredningen. Det kan väl vara värt att notera att rättegångsutredningens förslag fick ett blandat mottagande och att det alltså inte finns någon särskilt enstämmig remissopinion omkring hur man skall lösa dessa frågor. I rättegångsutredningens förslag kom man nämligen inte runt själva kärnfrågan, dvs. den särskilda sakkunskap som kan behövas vid handläggningen av mer komplicerade fastighetsbildningsmål och vid expropriationsmål. Det fanns i stället andra förslag som innebar att tingsrätterna skulle kunna förstärkas med särskild sakkunskap. Även på den punkten är remissopinionen blandad, och det finns alltså ifrågasättanden när det gäller hur man skall kunna tillgodose den särskilda sakkunskap som nog egentligen alla är överens om behövs vid handläggningen av vissa typer av mål. Detta är alltså en förklaring till varför utskottsmajoriteten har stannat för att de typer av mål som skall handläggas i fastighetsdomstol är av sådan beskaffenhet att de faktiskt behöver särskild sakkunskap. Vi menar att den sakkunskapen är tillgodosedd inom den nuvarande fastighetsdomstolsorganisationen. Det finns nog egentligen ingen som anser att själva avgörandena inte skulle vara av hög och bra kvalitet, utan det är väl mera en fråga om ett organisationstänkande. Jag vill, herr talman, avsluta med att säga att frågan om hur man skall tillgodose expertmedverkan eller särskild sakkunskap i tingsrätterna inte är alldeles enkel. Även den fordrar en rad överväganden, vilket meddebattörerna säkert har insett när de har läst på rättegångsutredningens betänkande.

Herr talman! Vi bestrider naturligtvis inte att en sådan här sakkunskap behövs i tingsrätterna i och med att de skall ta över allt det som nu fastighetsdomstolarna handlägger. Den frågan är naturligtvis inte alldeles okomplicerad. Frågan är hur denna expertis skall knytas till tingsrätterna. Vi menar emellertid att domstolsutredningen skulle kunna lösa det problemet. Rättegångsutredningen ville ju på sin tid flytta över alla mål från fastighetsdomstolarna till tingsrätterna, men det rådde bland remissinstanserna delade meningar om hur detta skulle lösas praktiskt. Det intressanta är, Göran Magnusson, att när vi debatterade detta för ett halvår sedan, förekom det inte ett ord, inte en suck från socialdemokraterna om att den nuvarande uppdelningen har vållat problem. Detta erkänner emellertid utskottsmajoriteten denna gång i sin skrivning, men vid den förra behandlingen förekom alltså inte ett ord om detta. Nu medges bekymren som har funnits och finns. De är av processuell och ekonomisk art -- det är helt enkelt för dyrt. Välkommen till denna nya insikt, men varför inte ta även det sista steget?
Herr talman! När vi debatterade den här frågan i våras handlade det om forumreglerna för ekomålen, och även motionsvägen togs då frågan om fastighetsdomstolarna upp. Redan då fanns den promemoria som ligger till grund för förslaget och som också har varit på remiss. I den promemorian har man konstaterat att det har uppkommit problem när det gäller vilken domstol som skulle vara behövlig. Man har fått bekymmer med handläggningen av vissa mål, och det har också visat sig vara irrationellt på det sättet att man inte har kunnat sammanlägga mål som egentligen hänger samman. Det har inte varit möjligt att hantera dessa mål i antingen tingsrätt eller fastighetsdomstol, eftersom de olika målen enligt de nuvarande reglerna skulle handläggas i olika domstolar. Detta problem råder man nu bot på, och kvar står de mera komplicerade målen i fastighetsdomstolen. Den särskilda sakkunskap som alla är överens om behövs och de nuvarande fastighetsråden fungerar på ett alldeles utomordentligt sätt. Det finns en hel del skrivet i fråga om expertmedverkan i tingsrätterna, det s.k. sakkunnigbeviset eller en särskild förstärkning av sammansättningen av tingsrätten. Det är inte alldeles enkelt att säga att man utan vidare skall följa en lösning som exempelvis inte gör det möjligt att i förväg förutse domstolens sammansättning, eftersom man från början inte kan inse målets komplicerade natur utan kanske senare inkallar förstärkning i domstolen. Och man får då bekymmer med detta.
Herr talman! Specialkunskaper hos en domstol kräver inte nödvändigtvis specialdomstolar, det är poängen med vår inställning. Låt oss därför avskaffa specialdomstolarna men inte den specialkunskap som behövs.
Herr talman! Det låter på Göran Magnusson som om det stora problemet är hur man skall hantera frågan, vilken domstol som skulle vara behörig och kunna sköta det hela. Jag stärks därmed ytterligare i mina funderingar kring att man borde låta den stora, övergripande domstolsutredningen ta fatt även i detta ärende. Inom denna utredning, om någonstans, borde man ju kunna se helheten och få den helhetssyn som vi efterlyser.
Herr talman! Jag har uppfattat den nu avgivna borgerliga reservationen och tidigare resonemang på det sättet, att man vill ha fler mål handlagda i tingsrätt och därigenom få en enhetligare domstolsorganisation. De förändringar beträffande ekomålen som vi fattade beslut om i våras är ett steg i den riktningen. Också de nu föreslagna förändringarna är ett steg i samma riktning, och jag har då litet svårt att förstå varför Birgit Henriksson inte kan konstatera att detta går åt rätt håll och att man kan vara tämligen nöjd med den utveckling som hittills har skett. Problemet med vilken domstol som skall handlägga målen löser vi nu genom att föra över hyresmålen och bostadsrättsmålen till tingsrätterna, där varje tingsrätt i landet blir behörig. Det är ett klarläggande, en förenkling och förbättring av situationen. Herr talman!

Det anses inte heller vara någon god lösning på frågan om behovet av särskild sakkunskap, något som vi tydligen är överens om föreligger oberoende av om ärendena skall avgöras i tingsrätt eller i fastighetsdomstol.

Herr talman! Ändrad inriktning av de statliga myndigheternas verksamhet, minskad detaljreglering och bantad statlig administration har varit ständigt framförda krav i regeringens olika skrivelser den senaste tiden. Dess värre har dessa nya signaler uppenbarligen inte nått lagtextförfattarna på de olika departementen. Man fortsätter att skriva dåliga lagtexter, nya detaljregleringar och nya statliga anvisningar på det sätt som man alltid har gjort. Detta lagförslag är ännu ett exempel på denna teknik, och vi har funnit att det har så stora brister att det inte bör antagas. Regeringen bör komma tillbaka med ett nytt förslag, som står i bättre överensstämmelse med de egna kraven på förenkling av den statliga administrationen. Låt mig, herr talman, ge några exempel på de onödiga regleringarna. Lagförslaget innehåller en del rena nonsensparagrafer, t.ex. §§ 10, 12 och 13. Där föreskrivs bl.a. att spåranläggningar skall konstrueras så, att skador förebyggs. Det förefaller inte rimligt att förutsätta att spåranläggningar byggs för att skapa skador. Denna typ av bestämmelser bör därför kunna utgå. I lagförslaget finns en uppdelning på tre olika typer av spårbunden trafik -- järnväg, spårväg och dessutom tunnelbana. Något skäl för denna uppdelning anges inte i propositionen. Både järnvägsinspektionen och kammarrätten i Stockholm har avstyrkt denna indelning, och den är både onödig och opraktisk. Uppdelningen påverkar endast ordningsföreskrifterna, men där blir effekten den, att olika regler i vissa fall kommer att gälla på en och samma station, beroende på vilken sida av plattformen man befinner sig. Dels gäller järnvägssäkerhetslagens bestämmelser, dels gäller de lokala ordningsbestämmelserna. Detta är knappast en önskvärd uppdelning. I lagförslaget förutsätts dessutom att spåranläggning inte får byggas utan banverkets tillstånd. Lagförfattaren har till sin förfäran upptäckt att det svenska folket sedan 1985 har haft full frihet att bygga järnvägar utan tillstånd från lämplig statlig myndighet. Denna allvarliga brist vill man nu täppa till. Detta innebär, herr talman, att ett statligt verk skall överpröva i demokratisk ordning fattade kommunala beslut. Med de resonemang som förs i propositionen om prövning av den ekonomiska förmågan hos den sökande, kommer dessutom varken landstinget i Stockholm eller spårvägen i Göteborg att uppfylla de kvalifikationer som krävs för att driva en spåranläggning. Slutligen, herr talman, förutsätter lagen att alla fordon som trafikerar järnvägsnätet är godkända av banverket. Regeringen skall visserligen kunna lämna dispenser, men något generellt godkännande av vagnar som tillhör eller har godkänts av andra förvaltningar i Europa är det inte tal om. Denna paragraf står i skarp kontrast till de ambitioner om ett integrerat Europa som regeringen i andra sammanhang nyligen har visat. Det innebär en nyordning så till vida att internationella vagnar inte längre accepteras i Sverige utan särskilt godkännande i varje enskilt fall. Nu må någon naturligtvis invända att detta inte är något problem, och att ansvarskännande myndigheter naturligtvis kommer att se till att bestämmelserna blir lämpliga och väl fungerande. Jag vill påstå, herr talman, att det inte finns något som styrker detta. Det finns massor av exempel på svenska myndigheters rigida regeltolkning, och genom denna paragraf öppnas ett nytt verksamhetsfältet för ambitiösa byråkrater. Sammanfattningsvis, herr talman, är detta lagförslag så dåligt att det inte bör antas i nuvarande form. Regeringen bör därför återkomma med ett nytt, förenklat och förbättrat förslag, och i avvaktan på detta yrkar jag avslag på denna proposition. Skulle detta yrkande falla, kommer vi att stödja reservation 2 vid en eventuell omröstning i ett senare skede.

Herr talman! Detta betänkande skall ses mot bakgrund av 1988 års trafikpolitiska beslut, ett beslut som bl.a. innebar att andra aktörer än SJ kan bedriva järnvägstrafik på det statliga järnvägsnätet. Fram till nu har det funnits bestämmelser om järnvägssäkerhet spridda i ett flertal olika författningar. Av olika skäl har det nu ansetts riktigt att samla samtliga dessa bestämmelser i en gemensam grundläggande författning. En stor utskottsmajoritet delar också denna uppfattning, med ett undantag, nämligen Tom Heyman. Han har som enskild motionär och i en reservation där han bl.a. fått med sig de andra moderata kamraterna yrkat avslag på hela propositionen. Samtidigt har han reserverat sig när det gäller en liten detalj i en paragraf. Jag anser, herr talman, att om man yrkar avslag på en hel proposition, finns det ingen anledning att gå in och speciellt yrka bifall till en reservation om en liten detaljfråga. Jag yrkar alltså avslag på reservation 1 som bl.a. Tom Heyman står bakom. Den andra reservationen har folkpartiursprung. Man anser att en person som bedriver spårtrafik inte behöver ha ett ekonomiskt kunnande. Men om detta handlar ju inte heller 4 § i förslaget, som här berörs. Där står bl.a. att en trafikutövare bör ha sådana ekonomiska förhållanden som ''kan anses uppfylla kraven i denna lag'', och det är en helt annan sak än det man reserverat sig för. Slutligen, herr talman, vill jag säga att trafikutskottet brukar vara positivt om någon kommer med ett vettigt förslag. Så har varit fallet även vid behandlingen av det här ärendet. Ett enigt utskott ber nämligen, på centerpartistiskt initiativ, regeringen återkomma till riksdagen med förslag om regler om trafikledning som säkerställer största möjliga konkurrensneutralitet och trafiksäkerhet. Med de här orden, herr talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Vi har yrkat avslag på hela propositionen och begärt en ny och förenklad lagstiftning -- det är riktigt. I en detaljfråga har vi fått med oss folkpartiet -- folkpartiet har i varje fall också avgivit en reservation på den punkten. Jag tycker det är naturligt att vi stöder den om vårt avslagsyrkande faller. I övrigt behöver jag inte motivera vår ståndpunkt.

Herr talman! I föreliggande betänkande behandlas bl.a. trafikledningsansvaret för spåranläggningarna. Vi har från centerns sida tagit upp dessa problem i en motion och har, som vi nyss hörde föredraganden säga, fått med oss utskottet på den. Jag har naturligtvis orsak att vara nöjd såväl på egna som på partiets vägnar men vill ändå kommentera själva problemställningen något. När vi nu delat upp ansvaret för järnvägen på banverket -- det har ansvaret när det gäller spåren -- och på SJ, som har ansvaret när det gäller tågtrafiken, och även på länsbolagen -- de har ansvaret för sin trafik -- borde det vara naturligt att finna en part som på ett för olika utövare av tågtrafik mer neutralt sätt kan ta själva trafikledningsansvaret än vad som kan bli fallet när SJ har det. Vi kan som jämförelse se på flyget. Det är ju inte SAS som har trafikledningsansvaret där, utan det är luftfartsverket. På samma sätt bör det vara när det gäller järnvägen. Således bör banverket ha trafikledningsansvaret. Jag kan ta ett exempel från den region som jag kommer ifrån, dvs. Göteborgsregionen. Mellan Göteborg och Stockholm har vi fått en allt bättre tågtrafik, bl.a. nu de nya snabbtågen. SJ har låtit GLAB förstå att man vill diskutera pendelturerna, eftersom det ibland är trångt på banan. I ett sådant fall är det naturligtvis viktigt att det är en neutral part som har trafikledningsansvaret. Vetlanda. Bitvis var de diskussionerna ganska kärva, eftersom just SJ såväl hade trafikledningsansvaret som ägde stationerna. Även i ett sådant fall är det viktigt med ett neutralt trafikledningsansvar. Med en förbättrad järnväg kanske vi på sikt kommer att få flera, kanske egna, företag som kör godståg. Då är det viktigt att trafikledningsansvaret handhas på ett neutralt sätt. Herr talman! Jag vill sluta med att uttala min tillfredsställelse med att vi i utskottet har kunnat enas om ett tillkännagivande i denna fråga och hoppas att regeringen skyndsamt återkommer med förslag till riksdagen. Slutligen vill jag, utöver vad som framgår av själva betänkandet, framhålla att det naturligtvis är viktigt att banverket får möjligheter att göra de nyoch reinvesteringar som behövs i vårt land för att vi skall få ett bra järnvägsnät, som möjliggör en framtida konkurrens till fromma för såväl personsom godsbefordran.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

Herr talman! Vi har från miljöpartiets sida upprepade gånger krävt att trafikledningen för järnvägstrafiken skall ligga hos banverket och inte hos SJ, som den gör i dag. Skälet är, som redan har sagts här, att SJ är att betrakta som ett trafikföretag bland flera som bedriver järnvägstrafik. En neutral form av trafikledning bör ligga någon annanstans än hos just det företaget. Jag konstaterar att utskottet har enats om det kravet i ett tillkännagivande till regeringen, och det är ju glädjande. Då får vi väl se när regeringen återkommer. Det står dock i betänkandet att det skall ske skyndsamt och snarast. Jag vill också passa på att betona att vi, trots att vi då inte var representerade i riksdagen, helt ställde oss bakom den järnvägspolitiska reformen 1988, då man delade upp SJ i ett trafikföretag och ett banverk. För att det skall fungera bra krävs förutom en ändring av trafikledningen att man investerar tillräckligt, som Rune Thorén tog upp, men också att staten tar sitt ansvar och köper sådan persontrafik på järnväg som är samhällsekonomiskt, socialt och regionalpolitiskt motiverad. Det får vi anledning att återkomma till under budgetbehandlingen här i riksdagen.

Herr talman! I folkpartiet liberalernas motion i detta ärende har vi i huvudsak tillstyrkt förslagen i propositionen, men vi har på en punkt, som Rune Johansson tidigare nämnde, haft avvikande uppfattning, vilket vi tagit upp i en reservation. I den allmänna motiveringen redogör regeringen för de kriterier som skall tillämpas vid prövningen. I begreppet yrkeskunnande innefattas inte enbart branscherfarenhet utan också ''ekonomiskt kunnande''. En sådan bedömning kan knappast anses ha direkt relevans för hälsa och säkerhet för passagerarna. Det kriteriet bör därför inte tillämpas, anser vi. Många företag i andra branscher skulle aldrig ha kunnat starta, om en myndighet hade haft tillfälle att stoppa dem med hänvisning till att de ekonomiska kalkylerna skulle vara för bristfälliga. Risken är uppenbar att denna regel kan användas som ett allmänt etableringshinder. Vi anser därför att tillståndsprövning endast skall avse faktorer som är av betydelse för att transporterna skall ske på ett säkert sätt. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 2, som vi har avgivit tillsammans med moderaterna.
Herr talman! Jag måste än en gång påpeka för Kenth Skårvik att det inte är fråga om ekonomiskt kunnande. Jag ber att få citera sista delen av 4 §: ''Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till yrkeskunnande, laglydnad samt ekonomiska och andra förhållanden av betydelse kan anses uppfylla kraven i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.'' Det är alltså inte fråga om ekonomiskt kunnande -- det är de ekonomiska förhållandena som man i lagtexten talar om. Det bör vara det som gäller,
Herr talman! Vi utgår från att den som har begärt att få utföra sådana här transporter har ett sådant ekonomiskt kunnande som krävs för att ge sig på sådana saker. Vi anser inte att det behöver vara inskrivet i kriterierna för att den bedömningen skall komma till stånd. Vi anser alltså att yrkeskunnande och branscherfarenhet bör räcka till för att klara de transporterna.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas förslag till en rad principiella lagstiftningsbeslut, som måste fattas med anledning av den proposition om samordnad statlig förvaltning som riksdagen antog för ungefär ett år sedan. Det var ett beslut som centern inte stod bakom. I stället hade vi hellre sett en fördjupad länsdemokrati förverkligad, där man utgick från det folkvalda länsorganet, landstinget, som i dag finns på länsnivå. Där kunde de gemensamma statliga angelägenheterna ha samordnats i ett länsparlament baserat på landstingens sammansättning. Det blev emellertid inte så, men nu håller detta reformarbete på att genomföras ute i länen. I detta arbete råder en stor osäkerhet om vad regeringen har för syfte med denna reform. Under årets gång har det kommit många oliktydiga signaler, men jag hoppas att det har klarats ut genom fredagens interpellationsdebatt. Jag avser då det förslag om nedläggning av länsskolnämnderna som har framlagts. Förslaget går ut på att man i stället skall bygga ut ansvaret för vissa länsexperter och utvidga detta till att omfatta storregionala områden. Även inom vägverket arbetar man på att bygga upp en samverkan mellan flera län i storregioner. Andra talesmän som står regeringspartiet nära har framträtt i debatten och talat om att länsnivån inte längre är aktuell, utan att det nu handlar om storregioner. Men jag hoppas att den debatten lägger sig och att vi kan vara ense om att det är länsnivån som skall diskuteras. Jag hade naturligtvis gärna sett att man i denna proposition hade tagit upp en del saker som tidigare har diskuterats. Då hade vi kunnat närma oss en demokratisk process på länsnivå enligt den modell som centern har förespråkat. Så har emellertid inte blivit fallet och därför finns det anledning för mig att betona två punkter i betänkandet där vi i centern har reserverat oss. Vi menar att man borde ha fattat ett annat beslut nu när den principiella lagstiftningen håller på att byggas upp. Den första punkten gäller synen på nämndorganisationen inom den nuvarande samordnande länsstyrelsen.

I det propositionsförslag som riksdagen hade att ta ställning till framhölls att man från centralt håll genom lagstiftning skulle inrätta fem nämnder. Medan arbetet har pågått ute i länen har jag fått oroande signaler om att det är mycket få länsstyrelser som avser att inrätta några nämnder över huvud taget. De beslut om statliga angelägenheter som i dag ligger på sektorsorgan överförs nu direkt till länsstyrelsens styrelse. Det var denna lösning som jag befarade under förra årets debatt.

Jag menar inte att man skall inrätta för många nämnder, för det är angeläget att förvaltningen rationaliseras. Men det är viktigt att inflytandet inte begränsas. Då kan människors engagemang för deras egna angelägenheter som rör länen minska, vilket kan få till följd att de blir mer och mer likgiltiga för politiskt arbete över huvud taget, och det vore djupt olyckligt. Vi är på väg mot en sådan utveckling inom många områden just nu. Därför är det viktigt att vara observant när de statliga beslutsfunktionerna byggs upp på länsnivå så att man inte hamnar i en sådan sits. Vi från centern menar att det vore rimligt med en regel som innebär att länsstyrelserna är skyldiga att inrätta åtminstone två nämnder för att garantera en vidgad insyn. Detta har vi tagit upp i vår motion som följts upp i en reservation fogad till detta betänkande. Den andra punkt där vi från centern har en annan uppfattning är sättet på vilket ledamöterna i dessa nämnder skall utses. Enligt riksdagens tidigare beslut är det tänkt att det är länsstyrelsen som har att utse dessa ledamöter. Länsstyrelsen skall alltså inte bara besluta om vilka nämnder som skall inrättas utan skall även utse ledamöter och ordförande. Vi menar att ett viktigt steg mot vidgad länsdemokrati är att förankra detta val hos det parlamentariska organ på länsnivå som i dag utses av folket, landstinget. Då förankrar man den demokratiska processen genom direkta val i länet. Insynen i valproceduren vidgas, vilket är i enlighet med vårt motionsyrkande som inte tillstyrkts av utskottet. Detta krav har följts upp i en annan reservation. Jag yrkar härmed bifall även till denna reservation, som är fogad till detta betänkande. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och till de reservationer där mitt namn finns med.

Fru talman! Riksdagen har tidigare beslutat att överlåta till länstyrelsernas styrelser att själva bestämma vilken nämndorganisation som skall knytas till länsstyrelserna och hur de skall vara utformade för att medverka till en nödvändigt avbyråkratisering och effektivisering av länsstyrelseorganisationen. Regeringen återkommer nu med en proposition angående länsstyrelseorganisationen, där det föreslås en ändring i bostadsförsörjningslagen så att samråd i bostadsförsörjningsfrågor skall ske, inte bara med övriga kommuner i området utan även med länsstyrelsen. Regeringen påpekar att förslaget inte innebär någon ändring av ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna när det gäller bostadsförsörjningen. Denna lagändring föreslås mot bakgrund av att länsstyrelserna har en bred samhällsplaneringskompetens och därmed anses kunna bidra med ett regionalt perpektiv på den lokala bostadsförsörjningen, vilket skall leda till att länsstyrelsen kan ge kommunerna råd och underlag för den kommunala bostadsplaneringen. Att som regeringen föreslår ge länsstyrelsen i uppgift att ge råd till kommunerna i deras bostadsplanering och i någon form samordna bostadsplaneringen i länen bygger på förlegade planhushållningsprinciper. Erfarenheten av planerandet och reglerandet inom bostadssektorn borde ha lett regeringen och socialdemokraterna i utskottet i motsatt riktning, nämligen mot en successiv avreglering av bostadsmarknaden -- detta i akt och mening att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Ett led i denna avreglering är att avveckla länsbostadsnämnderna. Med det moderata förslaget om ett nytt lånesystem för bostäder, där bostadsadministrationen läggs ut på bankerna, kan länsbostadsnämnderna slopas. Fru talman! För att vi skall få en bättre fungerande bostadsmarknad och för att göra avregleringen möjlig yrkar jag avslag på propositionens förslag om ändring av bostadsförsörjningslagen samt bifall till reservation nr 5. Jag vill även tillägga, fru talman, att vi ledamöter i bostadsutskottet har fått en skrivelse från samrådsorganet för kommuner och landsting i Stockholms län, där man just påtalar vad som kommer att bli följden om förslaget går igenom, nämligen att fyra olika instanser skall granska bostadsförsörjningsplanerna. Det kan inte vara en åtgärd i rätt riktning, som jag tidigare påpekat. Det påpekar man också från den här instansen. Storstockholmsområdet är väl det enda området i landet som skulle kunna ha någon form av nytta av denna samplanering. Även de som har att handha bostadsförsörjningen i det området säger nej till detta. Det visar att man har fel inrikting i förslaget. Jag vill påminna om att det inte bara är vi moderater som har den inställningen. Den finns också ute bland kommunal och landstingspolitiker.

Fru talman! Följdlagstiftning, som detta betänkande handlar om, brukar inte tillhöra de stora debattämnena i riksdagen -- så ej heller i dag. Men även denna mindre proposition, nr 27, som ligger till grund för betänkandet har lett till motioner och reservationer, vilket har framgått av de tidigare talarna. Även folkpartiet liberalerna har en motion som har lett fram till reservationerna nr 6 och 7. Vi stöder givetvis dessa, men yrkar bifall endast till nr 7. Denna reservation behandlar arbetsmarknadsfrågornas organisation på regional nivå. Folkpartiet liberalerna vill stärka det regionala ansvaret för bl.a. sysselsättningen. Detta rimmar väl med ökade länsanslag som i första hand kommar att användas för att skapa ny sysselsättning. I de sämre tider -- som nu verkar stunda, och på en del orter och vissa branscher redan har börjat -- är det viktigt att länsåtgärder samordnas snabbast möjligt. De nya länsstyrelserna skall enligt tidigare beslut utveckla samrådsförfarandet i vad gäller arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och vissa andra frågor som rör arbetsmarknaden. Vi anser dock att detta förfarande inte ger ett tillräckligt inflytande över den regionala planeringen. Av den anledningen bör målsättningen vara att inlemma de planeringsfrågor som rör sysselsättningsutvecklingen i de nya länsstyrelsernas verksamhet. Vi beklagar att vi inte har fått gehör för dessa synpunkter. I den stora frågan om bostadsfinansieringen, som kommer upp i nästa vecka, har folkpartiet liberalerna föreslagit en rad förenklingar inom hela bostadsområdet. Som en följd av dessa förenklingar föreslår vi också att länsbostadsnämnderna skall avskaffas helt, således även den del som nu kvarstår enligt det årsgamla beslutet om regional förvaltning. I detta betänkande behandlar vi det som kvarstår och som ingår i länsstyrelserna, nämligen bostadsförsörjningsplaneringen. Vi liberaler har motsatt oss lagtextens innebörd i § 3 a om att länsstyrelsen åläggs att ge kommunen råd och information. Det är allför mycket av storebrors pekpinne. Initiativet skall komma från kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. Däremot kan det vara bra att man tillsammans med länsstyrelsen samarbetar mer med planering över kommungränserna. Från storstadsområderna tycker man emellertid, som Margareta Gard redan påpekat, att detta är ett onödigt statligt intrång. Det visar hur svårt det är att stifta lagar som passar alla olika regioner i vårt land. Vi får följa lagstiftningens konsekvenser på dessa punkter med uppmärksamhet. Vi hade en tredje punkt i vår motion. Det gäller den juridiska kompetensen. Det har från vissa håll uttryckts farhågor för att man bygger upp många specialistkompetenser på länsstyrelsen men försummar den juridiska kompetensen. Jag tror inte att så är fallet, men vi har i alla fall velat ta upp denna fråga. Utskottet har också instämt i att det är mycket viktigt att länsstyrelserna besitter den juridiska kompetens som är nödvändig för att de skall kunna klara tillsynsärenden, besvärsärenden, överklagningar osv. Eftersom vi är tillgodosedda på den punkten har vi inte tagit upp den i någon reservation. När det gäller frågan om man skall ha juridisk enhet, som vi hade med i motionen sedan tidigare, tycker vi att det är bättre i linje med lagstiftningens anda att länsstyrelserna själva skall utforma sin organisation. Vi tycker inte att riksdagen skall uttrycka synpunkter på det. Beträffande organisationer vill jag instämma med utskottets ordförande Agne Hansson när det gäller den stora osäkerhet som för närvarande råder. Samtidigt som man håller på med den omorganisation som skall träda i kraft den 1 juli 1991 kommer många nya signaler som berör länsstyrelserna, bl.a. med krav på stora indragningar. Det är naturligtvis viktigt att man i den omorganisation man håller på med också ser till rationaliseringsaspekten. Det var en av målsättningarna i det beslut som vi fattade förra året. Det skapar dock litet oro när det kommer många olika direktiv på en gång. Även på en annan punkt kan jag delvis instämma med Agne Hansson, nämligen när det gäller nämndorganisationen. I en av sina reservationer har centern krävt att lantbruksnämnden skall vara en obligatorisk nämnd. Det tycker jag inte är riktigt, eftersom länen är så olika. Vi har fattat beslutet att de skall få utforma det här själva. Jag vill framhålla att det är mycket viktigt att de län där de areella näringarna är av stor betydelse åtminstone under en övergångsperiod noggrant överväger frågan om de inte också skall ha en lantbruksnämnd. Lika väl som man i norr värnar mycket om rennäringen och vill skapa organ för att den skall kunna bedrivas ordentligt, bör vi som bor i areella län se till att vi får en nämndorganisation som sköter dessa frågor. Det är välkommet att utskottet också har gått på samma linje som jordbruksutskottet.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

Fru talman! Från vänsterpartiets sida var vi minst sagt förvånade när det här ärendet ånyo hamnade på bostadsutskottets bord. Vi uppfattade att sakbehandlingen av den nya regionala statliga förvaltningen var avslutad i och med riksdagens tidigare behandling av frågan. När ärendet nu har återkommit till riksdagen för följdbehandling av de lagstiftningsmässiga konsekvenserna av förslaget, har vi valt att betrakta ärendet som ett rent formellt uppföljningsärende. Vi har därför valt att i sak inte ta ställning till de olika förslag som här har upprepats från olika partier. Vänsterpartiets uppfattning om den regionala planeringen och det regionala beslutsfattandet tror jag är väl känd. Vår uppfattning är att det är oerhört väsentligt att stärka det regionala beslutsfattandet och att bygga ut länsparlament. Vi har sett det som grundläggande att man har landstingen som bas och att man bygger ut landstingen till att bli länsparlament med riktiga och viktiga beslutsfunktioner. Vi tror att man till stor del kan minska den statliga regleringen via länsstyrelserna och deras organ till förmån för ett utbyggt länsparlament. Självfallet skall det därigenom vara möjligt med direktval från och genom landstinget till olika andra organ och att det är landstinget som skall utse dem. Jag finner emellertid inte någon anledning att gå in på de olika sakargumenten, och jag kan bara konstatera att vi i vänsterpartiet instämmer i en del av de uppfattningar som tidigare talare här har kommit in på, nämligen hur viktigt det är att bygga ut det regionala beslutsfattandet genom länsparlament. Jag vill också kommentera den skrivelse som riksdagens ledamöter tyvärr fick först i dag från samrådsorganet för kommuner och landsting i Stockholms län. I denna skrivelse krävs det att riksdagen skall återremittera ärendet i dag. Eftersom vi har betraktat den här frågan som en ren konsekvens av tidigare beslut som har fattats av riksdagen anser vi att det i dagens läge inte finns anledning att återremittera ärendet. Vi hoppas naturligtvis att på sikt få gehör för vår uppfattning om ett utbyggt länsparlament, men vi anser att riksdagen nyligen har fattat beslut om hur den regionala statliga förvaltningen skall se ut och att det är väl tidigt att riva upp beslutet. Jag tror emellertid att det är viktigt att se till de sakargument som förs fram i den här skrivelsen och att det för storstäderna är mycket viktigt att man inte dubblerar olika beslutsfunktioner. Vi har alldeles tillräckligt med organ som skall besluta om samma frågor i Stockholms län, och det är väsentligt att minska dem och få en klar uppdelning av var besluten skall ske. I sak tycker jag att det är mycket som talar för de synpunkter som framförts i denna skrivelse. Jag vill således yrka bifall till reservation 1 från vänsterpartiet och miljöpartiet. I övrigt hänvisar jag till vårt särskilda yttrande med anledning av propositionen och utskottets betänkande. Beträffande övriga reservationer avstår vi från att rösta.

Fru talman! Miljöpartiet har avstyrkt förslaget i propositionen på samma grund som vi avstyrkte det förra gången det var aktuellt. Denna samordnade länsförvaltning bör enligt vår mening inte genomföras. I stället bör vi satsa på förstärkta demokratiska organ. Vi bör införa länsparlament. Vi behöver få ett ökat demokratiskt direktinflytande på de regionala organen. Regeringen föreslog i samband med krispaketet att det skulle tillsättas en konstitutionell utredning. Det vore därför naturligt att denna utredning fick utreda frågan om länsparlament, ett utökat regionalt inflytande och en utökad regional direktdemokrati. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Den proposition som vi nu behandlar innebär smärre förändringar och anpassningar till en fortsatt reformering av länsförvaltningen på lagstiftningens område. Det är en direkt följd av riksdagens tidigare fattade beslut om en ny samordnad länsförvaltning. En central organisationskommitté har tillsatts med uppdrag att utföra förberedelsearbete som krävs för att genomföra den nya statliga regionala förvaltningen. På regional nivå sker en liknande kartläggning och ett förberedelsearbete för att den nya länsförvaltningen skall kunna ros i hamn den 1 juli 1991. Dessutom har regeringen tillsatt en särskild utredare för att företa en översyn av den centrala myndighetsorganisationen på jordbrukets område. Allt det jag här har nämnt är beställningsjobb som riksdagen gett regeringen bemyndiganden att göra. Länsstyrelsen ges ökade befogenheter och ökar sitt revirområde för att samordna en rad regionala nödvändiga insatser. Det gäller frågor om kommunikationer, skogsvård och trafiksäkerhet och ett utvecklat samrådsförfarande när det gäller frågor rörande arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och frågor som rör sysselsättningen och arbetsmarknaden i stort. I stort sett borde detta ha tillgodosett oppositionspartierna. Men så är icke fallet. Vad vill då de olika oppositionspartierna med sina förslag? Jag skall senare mera konkret återkomma till den delen och bemöta reservanterna. Man kan säga att det är en storm i ett vattenglas och att propositionens förslag är gamla bekantingar som dyker upp i en nygammal tappning. Lagförslagets redaktionella delar är som jag inledningsvis sade ytterst marginella och närmast av lagteknisk art. Fru talman! Oppositionen låter sig inte avskräckas av detta utan finner här ett osökt tillfälle att återupprepa sina tidigare krav och ståndpunkter och återkomma med sina ändringsförslag. Till betänkandet är sju reservationer och tre särskilda yttranden fogade. Jag skall något närmare kommentera förslagen. Zetterberg från vänsterpartiet bakom. De vill vidga frågan till att bli en riksangelägenhet, dvs. att detta skall gälla hela riket, alla län, kommuner etc. I reservationen tar man närmast sikte på en framtida förändrad indelning regionalt och lokalt i syfte att få till stånd ett ökat självstyre ute i landets olika regioner. I motionen nämns bl.a. Göteborgsregionen. Motionärerna menar att Göteborgsområdet är ett typexempel på en region som kräver förändringar och reformer på det regionala och kommunala området. Fru talman! De båda partierna, miljöpartiet och vänsterpartiet, vill ha en ny och, enhelt förändrad länsindelning. De föreslår att frågan lämpligen bör behandlas av författningsutredningen. Kanske skulle man, fru talman, säga författningsberedningen, eftersom det är detta som det förmodligen kommer att handla om. Den nya statliga förvaltningen har föregåtts av en utredning och en omfattande försöksverksamhet. Vi tycker att erfarenheterna i stort sett är goda och tillfredsställande. Förberedelsearbetet pågår ute i länen. Om de tongångar och tankegångar som har framförts från talarstolen från Agne Hansson, centern, och Ingrid Hasselström Nyvall, folkpartiet, skulle vara riktiga är det naturligtvis inte bra. Men låt oss avvakta i den frågan och se vad resultatet blir. Fru talman! Vi tycker med andra ord att den regionala statliga förvaltningen fungerar på ett hyggligt sätt, och vi tror att den nuvarande ordningen med rikets administrativa indelning länsvis tills vidare bör bestå i den form som riksdagen har bestämt. Det är också ett svar på Agne Hanssons frågor. Vi avvisar däremot miljöpartiets och vänsterpartiets förslag i denna del. Fru talman! Om man skulle följa miljöpartiets och vänsterpartiets föreslagna ordination skulle en ytterligare fördröjning av den förhoppningsvis snabbt arbetande författningsberedningens tänkta resultat ordentligt senareläggas, och det kan vi inte gå med på. Vi menar att detta förslag bör avvisas, och jag yrkar avslag på reservation 1. Från miljöpartiet säger man att den redan beslutade reformen om en samordnad länsförvaltning inte bör genomföras. Man vill i stället arbeta på ett annat sätt. Fru talman! Det här låter vackert, men vi tror inte att det är vettigt. Så dåligt som reservanterna utmålar läget är det inte ut i våra kommuner, länsstyrelser, lekmannastyrelser, osv. Därmed yrkar jag avslag på reservation 2. Reservation 3 är en gammal bekanting. Det är centerpartisterna som återkommer. Reservationen handlar om på vilket sätt de särskilda nämnderna inom länsstyrelserna bör tillsättas. Vi har från utskottsmajoritetens sida gått så långt vi kan i den här frågan. Detta är det mest decentralistiska förslaget vi har. Vi har i hög grad tillmötesgått det med kompromissen här i kammaren för en tid sedan. Enligt vår åsikt skall självfallet t.ex. länsstyrelsen i Växjö och Kalmar besluta, eftersom de är de närmast sörjande. De befinner sig på basplanet, och det är de som skall besluta om hur länsstyrelsen skall se ut. När det gäller ordförandefrågan, fru talman, kommer landshövdingen att i de allra flesta fall vara ordförande i nämnderna. Men om lekmannastyrelsen så begär av regeringen kan ju regeringen t.ex. säga att i Kalmar, Växjö eller Karlstad kan man ha en annan ordförande i den eller den nämnden. Det är vårt beslut och det är vi stolta över, eftersom vi tycker att det är vettigt. Med det sagda yrkar jag samtidigt avslag på reservation 3 och 4, eftersom dessa reservationer hör ihop. När det gäller reservation 5 sticker moderaternas bockfot fram under kappan. Vad är man egentligen ute efter? Jo, man är ute efter att avskaffa länsbostadsnämnderna. Jag skulle vilja fråga Margareta Gard: Är Margareta Gards erfarenhet av länsbostadsnämnden i Kopparbergs län så dålig som det getts sken av både i debatten och i moderaternas reservation? Jag har faktiskt inte samma erfarenhet från mitt hemlän, och jag tror att många andra tycker att det inte förhåller sig som det utmålas. Jag yrkar alltså avslag på reservation 5. Beträffande folkpartiets reservation 6 kan man säga att man möter en annan syn på det regionala organet när det gäller bostadsförsörjningsplaneringen. Enligt folkpartiet är det först när kommunerna ropar på hjälp som länsstyrelsen skall komma till undsättning. Vi menar att det är bättre med samråd mellan kommuner, länsstyrelser osv. och att man diskuterar bostadsförsörjningsprogrammet ute i kommunerna tillsammans med länsstyrelsen. Därmed yrkar jag avslag på reservation 6. Den sista reservationen är folkpartireservationen 7 Fru talman! I samband med behandlingen av förslaget till ny, samordnad länsförvaltning var även denna fråga föremål för behandling. Erfarenheten från försöksverksamheten visade att det här är ganska hyggligt. Nu skriver man in i den nya länsstyrelseinstruktionen och i regelverket att ett utökat samrådsförfarande skall komma till stånd. Utskottsmajoriteten följer regeringens linje även i dag. Jag yrkar avslag på reservation 7. Så några ord om vårt särskilda yttrande beträffande samefrågorna. Med det särskilda yttrandet vill vi endast redovisa vår principiella ståndpunkt i ärendet. Därmed yrkar jag än en gång bifall till utskottsförslagen i betänkandet, vilket också innebär att ett tillkännagivande till regeringen att det bör läggas fram ett sammanhållet förslag beträffande samefrågorna gäller. Sedan några ord till Eva Zetterberg, som tog upp skrivelsen från KOLA. Vad är då, fru talman, KOLA? Det är ett samrådsorgan för kommuner och landsting i Stockholms län. Skrivelsen i fråga har hamnat på utskottets bord i dag. Det står att man tycker att vårt förslag om lag om ändring beträffande kommunala åtgärder vid bostadsförsörjningsplaneringen är byråkratiskt. Vi har inte alls rådgjort i utskottssammanhang, men skulle erfarenheten bli den som nämns i skrivelsen är det möjligt att det går att återkomma i ett senare skede. Men låt oss, Eva Zetterberg, se hur erfarenheten verkligen är. Är den som den utmålas är regeringen naturligtvis beredd att se på frågan. Men det är möjligt att man målar på ett sätt som inte motsvarar verkligheten. Än en gång, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Magnus Persson sade att länsstyrelserna ökar sitt revirområde. Det är alldeles riktigt och kunde inte ha beskrivits bättre. Därför kommer gamla förslag tillbaka -- jag fortsätter alltså att referera vad han sade. I viss mån har alltså centern berört gamla saker, men vi har avstått från att ta upp förslagen om länsdemokratin och reformarbetet i hela dess vidd. Orsaken till att våra två förslag om antalet nämnder och utseendet av dessa kommer igen bygger alltså på den oro som vi har märkt i länen om vart reformarbetet är på väg. Det hade naturligtvis varit logiskt att överlåta beslutanderätten till de lokala organen i en fullt utvecklad demokrati med hel förankring. Nu är ju länsstyrelserna inte den typen av organ. Det är i dag en blandning av organ där inte alla ledamöter med beslutanderätt utgår från vad det lokala parlamentet i länet, länsstyrelsen, har valt. Därför kan man i i vissa fall riskera just centralisering. Då tvingas man att i författningstexten fastlägga garanti för en vidgad insyn. Enligt vår åsikt är detta mycket viktigt, och det är av den anledningen som våra yrkanden på dessa punkter förnyas. Nu vet vi, vilket Magnus Persson har understrukit, att reformen skall fullföljas. Därför vill jag understryka att jag tror att det är viktigt att ytterligare direktiv lämnas till länen om hur de skall arbeta för att det hela skall gå i lås. Som utskottets ordförande vill jag understryka att det är viktigt att länsstyrelserna tar allvarligt på de krav på insyn och demokrati som ändå finns med i majoritetens yttrande. Man måste försöka tillgodose dessa krav parallellt med effektivitetskravet. Slutligen hoppas jag att samordningen i storstadsområdena kan fungera mellan landsting och kommun. Jag har förutsatt att detta blir fallet. Det är möjligt att vi har förbisett saken i utskottet. Om så är fallet får vi ta upp frågan vid något annat tillfälle. Med centerns modell med ett fullt länsparlament skulle det aldrig ha varit fråga om något problem.

Fru talman! Magnus Persson har redogjort för utskottsmajoritetens och socialdemokraternas förslag och framhållit att reservationerna från övriga partier i sak inte inrymmer någonting nytt. Det är ju den bedömning som även vänsterpartiet har gjort, förutom på en enda punkt. Här har vi en reservation tillsammans med miljöpartiet. Vi anser att sakfrågorna är behandlade, men även frågan om hur det regionala beslutsfattandet och det ökade regionala inflytandet skall kunna stärkas anser vi bör finnas med i en författningsutredning. Jag har förstått att det är bråttom med författningsutredningen, men om man inte kan beakta dessa synpunkter är det, enligt min mening, en stor förlust för utredningen. Jag tror att vi har en syn som något avviker från socialdemokraternas i vad gäller länsfrågorna. När socialdemokraterna talar om att vidga det regionala inflytandet handlar det om en förskjutning från staten till länsstyrelser. Men när vi från vänsterpartiet talar om samma sak rör det sig om en förskjutning från staten till länsparlament, att låta det av folket valda organet, landstinget, och ett utökat länsparlament ha direkt inflytande på frågorna. Direktvalda representanter i landstingen skall vara med om att besluta i dessa frågor. Där tycker jag att det finns en avgörande skillnad. Men den saken har vi redan redogjort för i andra sammanhang, så jag tänker inte tränga längre in i den frågan i dag. Jag understryker alltså att det handlar om ett nytt ställningstagande och om en ny fråga när det gäller den reservation som vi har avgett tillsammans med miljöpartiet. Vad ånyo gäller skrivelsen från Storstockholm -- jag vill då säga att jag känner väldigt starkt för den som representant för Stockholms län, eftersom jag arbetat, för fullt som förtroendevald inom Stockholms läns landsting -- är det här fråga om problem som är väl kända för mig. Det gäller problem som sammanhänger med behovet av att få en förenklad beslutsapparat. Det gäller ju att klart och tydligt kunna veta var besluten ligger. Sedan får man genomföra det som har beslutats. Det finns ju en rad olika organ på olika håll. En ambition både från Stockholms län och från kommuner inom Stockholms län är ju att åstadkomma en förenkling. Det gäller att minska antalet organ och att få till stånd en så enkel beslutsgång som möjligt. Jag håller i och för sig med om att skrivelsen kom för sent för att det skulle gå att ändra gjorda ställningstagande. Beträffande den sista punkten håller jag med Magnus Persson om att vi får ta med oss dessa synpunkter i den fortsatta behandlingen av frågorna. I den mån det inte skulle fungera så som det var tänkt måste det, därom är jag övertygad, bli en ändring. Det gäller ju att få en beslutsapparat som fungerar och att stärka inflytandet direkt vad gäller medborgarna i resp.

Fru talman! I grunden tror jag att det handlar om synen på den regionala demokratin -- en fråga som flera redan har varit inne på. Är det så, att man skall förstärka och göra om de traditionella organen, våra vanliga statliga organ ute i regionerna? Länsstyrelserna är ju statens förlängda arm i de olika regionerna -- och så har det alltid varit, av historiska skäl. Men sedan har det bitvis blivit en demokratisering. I och med den här reformen blir organen kanske litet mera demokratiserade än de tidigare varit. Vi menar dock att det inte räcker. Vi måste ge upp tanken på detta med att styra regionerna utifrån staten, något som vi fick med Gustav Vasa och som växte fram i stormaktstidens Sverige. Men det måste vi gå ifrån i dag. Regionerna är mogna att bestämma mycket mera själva. För att detta skall vara möjligt måste det finnas regionala parlament. Men det kommer att ta tid att genomföra en eventuell konstitutionell beredning. Jag säger detta trots att det sägs att detta skall gå fort. Men när det gäller alla konstitutionella utredningar och beredningar som förekommit tidigare har det ju tagit mycket lång tid. Och kanske är det så, att det bör ta lång tid i det avseendet. Konstitutionella förändringar är ju ingenting som görs från den ena dagen till den andra. Såvitt jag förstår behövs det åtminstone sex år innan en sådan här konstitutionell förändring kan så att säga sättas i sjön. Att under den perioden ta med även frågan om regionala parlament vore egentligen helt naturligt. Det här betänkandet gäller ju bl.a. konsekvensändringar. Jag har den uppfattningen att det är den majoritet som står bakom det ursprungliga förslaget som måste ta ansvar för genomförandet av konsekvensändringar. Vi hävdar bara vår ursprungliga politik, som vi höll oss till även i samband med förra beslutet. Vad det här bygger på är alltså synen på statens uppgift i regionerna. Är det så, att vi skall demokratisera på ett reellt sätt och att vi skall utvidga de regionala parlamenten eller inte?

Fru talman! Jag undrar om inte Magnus Persson har missförstått det här litet grand. Vi i folkpartiet har inte begärt någon ändring av länsindelningen, även om vi naturligtvis också funderar i de banorna. Vi har alltså ännu inte tagit upp den frågan. Men samtidigt som man arbetar på en omorganisation inom de olika länen kommer det signaler t.ex. om att större regioner kanske skall bildas -- så har det varit på utbildningssidan, och så blir troligen också på vägsidan nästa vecka -- och det framkallar självfallet stark oro. Kanske funderar man i någon länsstyrelse i dag på att inrätta en kommunikationsnämnd inom sitt område. Men i nästa ögonblick sägs det kanske att det blir en hopslagning med en del andra län. Det är inte särskilt lätt att fatta beslut i den situationen. Sedan vill jag säga att jag märkte att Magnus Persson inte bevärdigade mig med att lyssna till mitt ringa anförande särskilt mycket. Därför är det inte så konstigt att han citerade mig helt fel. Vad vi i folkpartiet har tagit upp i vår reservation nr 6 är frågan om vem som så att säga har initiativrätt när det gäller överläggningar med länsstyrelsen om bostadsförsörjningsplaner. Vi tycker att en begäran först skall komma från kommunerna, som har ansvaret för bostadsförsörjningen. De skall givetvis utnyttja all den sakkunskap som finns hos länsstyrelserna. Men i lagförslaget står det att länsstyrelserna åläggs att ge råd. Då blir det väldigt ofta fråga om pekpinnar: Ni skall minsann peka ut åt kommunerna vad de skall göra. Däremot, och det har jag faktiskt sagt, tycker vi att det är bra att man tillsammans med länsstyrelsen samarbetar mera över kommungränserna om planeringen. Om det hade funnits samrådsgrupper hade kanske en del av det som har gått snett i vissa områden i fråga om bebyggelsen kunnat undvikas. Jag tänker då t.ex. på detta med att egnahem ligger i en annan kommun än den man arbetar i. Om det hade funnits litet mer av samråd hade det kanske funnits litet mera differentierad bebyggelse också i grannkommunerna. Slutligen vill jag säga, Magnus Persson, att man även när det gäller en följdlagstifting har rätt att göra påpekanden och säga vad man tycker är fel. Det kan t.ex. gälla var arbetsmarknadsfrågorna ligger.
Fru talman! Magnus Persson säger att det rör sig om gamla bekanta förslag. Ja, så är det när det gäller det moderata förslaget om ett avskaffande av länsbostadsnämnderna. Detta har vi föreslagit vid åtskilliga tillfällen, eftersom vi tycker att det är angeläget att länsbostadsnämnderna avskaffas. Min erfarenhet av bostadspolitiken är att det behövs ett nytt lånesystem. Det är helt enkelt nödvändigt när det gäller bostäderna. Vi moderater har föreslagit en modell för detta. Om den modellen blev verklighet skulle det inte behövas någon länsbostadsnämnd över huvud taget. Det är bakgrunden till att vi nu för fram vårt förslag om ett avskaffande av länsbostadsnämnderna. Magnus Persson frågar om mina erfarenheter från länsbostadsnämnden. Efter att suttit med i länsbostadsnämnden i tolv år och efter att ha tagit del av arbetet där -- jag tänker då på alla förordningar och restriktioner som har tillkommit samt på all byråkrati som enbart har inneburit att det har blivit allt krångligare för kommuner och, inte minst, för enskilda låntagare -- inser jag ännu mera att det är nödvändigt att vi får ett nytt system för detta. Dessutom vill jag säga att det system som vi nu har är mycket kostsamt. Ett omfattande arbete måste nämligen läggas ned på att få det här att fungera något så när rättvist. Mycket talar således för att det behövs ett nytt lånesystem och för att länsbostadsnämnderna behöver avskaffas, för, Magnus Persson, det är inte fler regleringar som vi behöver utan färre. Jag tycker att det är märkligt att socialdemokraterna inte har lärt något av det som har skett i öst när det gäller planhushållningen. En sådan leder ju till ett mycket stelbent system som medför brister. Vårt eget bostadspolitiska system fungerar ju inte särskilt väl. Det är alltså mot den bakgrunden, Magnus Persson, som vi återkommer med vårt förslag om ett avskaffande av länsbostadsnämnderna.

Fru talman! Agne Hansson måste tillstå att detta är ett så långt möjligt decentralistiskt förslag. Det är länsstyrelsen -- i Kalmar län sitter Agne Hansson själv som ledamot -- som beslutar hur nämndorganisationen skall se ut. Det är lekmannastyrelsen som beslutar om ordförandeskapet etc. Vi skall lyssna, för att höra om kritiken är riktig, och vi skall avvakta det organisationsarbete som pågår. Låt oss ta den här debatten när skutan är satt i sjön. Jag tror att det finns en lyhördhet för den här frågan. Jag sade i den första debatten vi hade att man verkligen borde måna om demokratin och se till att den fungerar. Eva Zetterberg säger att vi skall vidga synsättet i fråga om författningsutredningen. Men, fru talman, de lekmannastyrelser vi har -- kvinnor och män som gör ett fint jobb ute i lekmannastyrelserna -- är valda på ett demokratiskt sätt. Det är också svaret till miljöpartiet. Dessa människor gör ett fint och bra jobb. Jag tycker inte att ni skall utmåla dem som om de vore några monster. Gustav Vasa är död för länge sedan. Han är död och borta liksom att länsstyrelsen skulle vara statens förlängda arm. Jag menar att det sker mycket i samband med den nya författningsändringen. Det är ett faktum. Det skall vi ta till vara. Men att därifrån gå så långt som miljöpartiet gör och säga att man skall ta upp detta i författningsberedningen, att vidga frågan till att omfatta hur regioner och län skall se ut, vore att fördröja ärendet. Regioner och län skall vi inte koppla ihop. Det är svaret också till Agne Hansson och vår vän Ingrid Hasselström Nyvall. Det är län vi fortfarande talar om. Regiontänkandet får vi återkomma till i en senare debatt. Margareta Gard hoppar direkt på öststaterna. Vad har länsbostadsnämnderna med öststaterna att göra? Vi har en försöksverksamhet i Värmlands län, och vi har en försöksverksamhet i Stockholms län, där vi försöker bryta ned byråkratin och förenkla lånehanteringen. Det har gett oss rätt mycket och vi skall fortsätta med detta. Det är svaret på de frågor som har ställts.
Fru talman! Jag har undvikit att gå in i någon djupare länsdemokratidebatt med Magnus Persson. Jag anser också att vi hade den när vi tog principbeslutet för ett år sedan. Jag vill för det första säga att jag är mycket glad över det Magnus Persson sade senast, att det är län vi talar om och ingenting annat. Jag tar honom på orden, för det är verkligen viktigt att vi alla slår vakt om den länsnivå som vi har i dag. För det andra är Gustav Vasa förvisso borta sedan lång tid, men hans centraliseringsidéer lever fortfarande så här många hundra år efteråt. Det är det vi nu vill ändra på. Därför är det inte ett decentralistiskt system att låta länsstyrelserna utse nämnderna. Kalmar län var ett utomordentligt dåligt exempel, som Magnus Persson tog upp. Utan minsta misstroende mot den landshövding vi har nu i Kalmar län -- honom har jag fullt förtroende för -- måste jag säga att länsstyrelsen består av två block och att det är ordföranden, landshövdingen, som avgör hur besluten skall utfalla. Valet av ordförande i länsstyrelsen i Kalmar län kan icke någon länsbo påverka. Alltså kan icke någon länsbo i det fallet påverka vilken fördjupad demokrati som skall införas, dvs. hur många nämnder som Kalmar län skall tillsätta om ett block tillsammans med landshövdingen har beslutat sig för att inga nämnder skall tillsättas. Nu tror jag att vi kommer att hamna rätt i Kalmar län, men det kan finnas andra sådana exempel. Det är därför jag menar att det inte går att använda decentraliseringsbegreppet som argument i detta fall. Här är det viktigt att lägga fast på central nivå att insynen skall vara bred. Det har i debatten talats om att avveckla länsbostadsnämnderna. Centerns finansieringssystem innebär också att man kan avbyråkratisera och avveckla länsbostadsnämnderna. Slutligen skulle jag, fru talman, med hänsyn till kammarens voteringsordning vilja justera mitt första yrkande. Nu vill jag yrka bifall till reservation nr 4 och i övriga moment där inte centerns reservationer står emot yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag måste upprepa att Magnus Persson tyvärr inte vill lyssna till det jag säger. Jag sade just att det är länen vi diskuterar nu. Men även för länet är det jobbigt att, när man håller på med en omorganisation, få så många signaler om att man kanske inte alls skall fungera som ett län. Jag tog vägverket som exempel. Samtidigt som man för in vägverket under länsstyrelsen får det signaler om att det kanske skall höra till en helt annan region. Även om regeringen nu vill rationalisera den statliga verksamheten, vilket är lovvärt, är det litet olyckligt när man kommer med så olika signaler på samma gång. Det var det jag tog fram. Jag talade inte om en annan länsindelning. Det är naturligtvis inte så lätt att uppfatta vad alla säger. Det brukar jag inte alltid göra själv heller. Men jag vore mycket tacksam om Magnus Persson nu tog till sig de här synpunkterna.
Fru talman! Till Magnus Persson vill jag säga att jag tycker att det är fel att blanda ihop de personers kompetens som sitter i länsstyrelser med den principiella frågan om det är länsstyrelsen som skall välja sina egna representanter, som skall välja ordförande osv. Jag och de flesta här är övertygade om att alla som blir valda till ett uppdrag i länsstyrelsen eller något annat organ under länsstyrelsen sköter detta efter bästa förmåga. Det finns det ingen anledning att betvivla. Det är inte det frågan gäller. Vad det gäller är hur invånarna i ett län skall få mer direktinflytande. De skall själva få välja vem som skall styra deras region. Vi vill driva frågan om länsparlament och direktval till dessa. Jag tycker att det är viktigt att inte blanda ihop de olika frågorna. Magnus Persson tar också upp möjligheten för länsstyrelsen att vända sig till regeringen för att i efterhand själv få bestämma hur man skall välja sin ordförande. Det behöver inte alltid vara landshövdingen som är ordförande. Det är bra om den möjligheten finns. Det finns anledning att följa hur frågan sköts i fortsättningen. Jag tror också att det, även under den nuvarande ordningen, är av stort värde att landshövdingen inte är självskriven som ordförande i de sammanhangen.
Fru talman! Poängen med det jag sade är att vi plåstrar på Gustav Vasas gamla modell hela tiden; om inte annat säger ju namnet länsstyrelser det, nämligen en styrelse varmed länet skall styras av staten. Vi har dock successivt ökat det demokratiska inflytandet i länsstyrelserna. Jag håller med om att förslaget faktiskt är ett visst fall framåt. Det skapar ett ökat inflytande, men det är inte vad vi egentligen behöver. Länsindelningen behöver ju inte kopplas så tätt ihop med författningsutredningen så att de behöver vara färdiga samtidigt. Om länsindelningen är komplicerad att lösa kan den faktiskt få ta ett par år extra innan man har rätat ut frågetecknen i alla delar av landet. Det är absolut inte något angrepp på de personer -- landshövdingar och förtroendevalda -- som arbetar i länsstyrelser i nuvarande system. De gör naturligtvis så gott de kan. Vad vi vill se är ett nytt regionalt parlament där det demokratiska inflytandet blir helt annorlunda. Det avgörande är alltså om medborgarna genom val skall kunna påverka de beslut som fattas i det regionala parlamentet och på regional nivå.
Fru talman! Magnus Persson säger att man gör försök med förenklad lånehantering. De förslag som vi nu har att behandla leder inte till några förenklingar utan tvärtom till en utökad planhushållningsprincip. Det är det man föreslår. Det vill vi inte vara med om. Från moderat håll säger vi att vi måste gå den andra vägen: minska planeringskravet och föra fram en förenklad lånehantering. Det finns modeller för det. Vi vill hävda att det på alla områden är förenklingar som måste göras för att man skall få en fungerande bostadsmarknad. Och det är viktigt.

Fru talman! Låt oss slå fast att det är länsnivån det handlar om. Det är möjligt att Ingrid Hasselström Nyvall inte lyssnar på mig, men jag har faktiskt sagt att det är på den nivån jag tycker vi skall hålla oss. Jag har noterat det. Jag vill inte diskutera enskilda län. Men varför ta upp Gustav Vasa och Magnus Ladulås i debatten? De är sedan länge borta. Det har hänt mycket på det här området. Jag tycker att reformen är ett led i demokratiseringssträvandena för att få människor i regionen att vara statens förlängda arm och förmedla de viktiga regionalpolitiska intressena såsom sysselsättningsfrågorna, kommunikationsfrågorna etc. Det är de frågor man diskuterar i lekmannastyrelsen och i nämnderna. Det är kloka människor som sitter där, oavsett om de kommer från oppositionen eller från regeringspartiet. Till miljöpartiet vill jag säga: Tala gärna med Kjell Bohus län. Han har varit med och uträtt den här frågan vid ett par tillfällen. Men det vore olyckligt att förknippa detta med författningsutredningen. Då hamnar miljöpartiet snett i den här frågan. Det skulle fördröja en störning. Det är ytterst viktigt att vi kan lotsa igenom den snabbare än den tidsplan som nämnts i debatten. Till Margareta Gard vill jag säga att propårna om länsbostadsnämnden och den försöksverksamhet som pågår har gett goda erfarenheter -- vi kan fråga invånarna i Värmland, och vi kan fråga invånarna i Stockholm. Vi säger i utskottet att regeringen bör överväga huruvida frågan skall planteras i flera län. Vi vill ha bort byråkratin, och vi vill ha bort alla regler och bestämmelser. Men det är klart att om det är vi som sitter på pengarna skall vi också ha insyn, vare sig det är via länsstyrelsen eller länsbostadsnämnden. Det är egentligen det som är förslaget. Til syvende og sidst vill jag säga att jag tycker att det är ett bra förslag. Låt oss gå vidare. Låt människor ute i länen arbeta vidare på detta. Låt oss sätta skutan i sjön den 1 juli 1991.

Fru talman! Jag har begärt ordet i den här frågan med anledning av att jag representerar Göteborg, en av de tre storstadsregioner som även i den här debatten varit uppe till diskussion. Det gäller frågan om bostadsförsörjningen och kommunernas roll. Det står på s. 7 i betänkandet att ansvaret för den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen är och bör även framdeles vara kommunernas. Om vi vore överens så långt skulle det inte vara några bekymmer.

Jag vill understryka det med stort allvar eftersom jag i 15 års tid varit ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund och väl känner till hur frågorna handläggs. Det hjälper inte att det är en partivän till mig, tidigare bostadsutskottets ordförande, som nu är landshövding i Göteborgs och Bohus län. Länsgränserna är som de är. Jag vill säga till bl.a. Magnus Persson att jag inte tänker fördjupa mig i länsindelningsfrågan. Men min absoluta uppfattning när det gäller länsindelningen i VästSverige är att man har två saker att välja på: den ena är att göra en länsgränsändring som i huvudsak följer den nuvarande Göteborgsregionens linjer. Den andra är att se till att man har ett starkt kommunalt samarbetsorgan i Göteborgsregionens kommunalförbund. Det är just i det sista fallet, fru talman, som jag menar att det är viktigt att man får behålla de befogenheter man har i dag. Jag kommer för egen del nogsamt att följa ärendets fortsatta handläggning och håller öppet för motioner eller andra initiativ i frågan.

Fru talman! Den 29 november förra året behandlade vi senast lotterifrågorna. Jag inledde då mitt anförande med några citat från det nyligen avhållna riksidrottsmötet med innebörd att skattereformen blir ett dråpslag mot idrotten. Ett år senare måste vi tyvärr konstatera att detta inte var någon överdrift. Riksidrottsförbundet har nu räknat ut hur mycket dyrare verksamheten blir efter den 1 januari nästa år enbart för idrottsföreningarna -- ca 580 miljoner. föreningar. Jag har hela tiden hävdat att det är de minsta klubbarna som drabbas särskilt hårt och orättvist. Det är inte endast det faktum att skatteomläggningens effekter slår hårdast mot de små föreningarna, utan idrotten tvingas också till en ökad byråkrati och bokföring. Redan i dag tvingas de flesta ideellt arbetande ledarna att ägna ungefär 75 % av sin tid åt att diskutera ekonomi och åtgärder för att skaffa fram pengar. Jag skall citera några rader ur det betänkande vi nu debatterar: ''Utskottet vill här erinra om de uttalanden som gjordes under våren om effekterna för de ideella folkrörelserna av 1991 års skattereform. I proposition 1989/90:110 anfördes att effekterna bör följas upp med särskild uppmärksamhet och att -- om det vid en sådan genomgång skulle visa sig att icke avsedda effekter uppkommer -- motverkande åtgärder självfallet bör vidtas.'' Vid lotteridebatten i kammaren förra året krävde jag liksom företrädarna för folkpartiet och centern att en heltäckande lotteriutredning skulle tillsättas omgående. Tyvärr ville den socialistiska majoriteten annorlunda, och därmed förlorades ett helt år. Man kan också beklaga att riksidrottsmötet i Östersund 1989 inte följde riksidrottsstyrelsens linje och biföll förslaget om en utredning. Detta var det viktigaste skälet till att socialdemokraterna i riksdagen motsatte sig en utredning. Men bättre sent än aldrig.

Fru talman! Vid idrottsmässan i Jönköping i slutet av november anordnades ett antal seminarier bl.a. ett om ''90-talets spel och lotterier''. Det var mycket intressant och upplysande att lyssna till de inlägg som åtföljde de inledande redogörelserna. Inte minst representanter för Folkrörelsernas samarbetsorgan för lotterifrågor betonade med kraft nödvändigheten av en revidering av nuvarande lotteriförordning som, enligt deras mening, i stort kan sägas gälla de förhållanden som fanns på 30-talet. Det är därför hög tid att se över den. Med uppskattning mottogs därför informationen om att ett enhälligt kulturutskott föreslår en utredning, vari ingår representanter för riksdagspartierna. Som företrädare för moderaterna fann jag det uppmuntrande att notera att flera talare betonade betydelsen av att ideella organisationer ges rätt att anordna lotterier av samma typ som Trisslotteriet, som i dag bedrivs i monopolställning. Jag har i flera år, inte minst i riksdagen, betonat nödvändigheten av att idrottsrörelsen utöver det sedvanliga statsbidraget också skall ges möjligheter att på annat sätt finansiera sin verksamhet. Vi tog ett steg i rätt riktning i maj i år, då riksdagen med 169 röster mot 148 fattade beslut i enlighet med följande yttrande från kulturutskottet: ''Enligt utskottets mening bör en större andel än för närvarande av den vinst AB Tipstjänst gör på det idrottsanknutna spelet gå tillbaka till idrotten. Eventuellt bör denna andel bestämmas som ett visst procenttal av omsättningen. Fördelningen av dessa medel bör kunna göras genom att ett större belopp ställs till Riksidrottsförbundets förfogande för fördelning enligt förbundets önskemål. Vad utskottet anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.'' På sikt är det enligt min bestämda uppfattning bäst att de ideella organisationerna ges lika rätt att utveckla nya spelformer, precis som vi föreslår i vår motion Kr509. För att rätt kunna driva spel och lotterier och för att direkt kunna avläsa och tillgodogöra sig en positiv ökning måste folkrörelsernas alla föreningar, inte minst de små, själva äga dessa. Vad beträffar tillåtande av spel på utbetalningsautomater vill jag erinra om att 1987 års lotteriutredning föreslog att tillstånd skulle kunna ges. Detta tillstyrktes också av flera remissinstanser. Vi moderater anser fortfarande att automatspel bör tillåtas och följaktligen att den förordade nya lotteriutredningen bör se över även detta. Mot bakgrund av att det i Europa snart är endast Sverige och Albanien som ej har kasinoverksamhet delar vi moderater den uppfattning som kommit till uttryck i framställningen till regeringen om en utredning med uppgift att belysa förutsättningarna för kasinoverksamhet i Sverige. Fru talman! Folkrörelsernas utomordentligt viktiga roll i vårt samhälle kan ej nog betonas. De ideella insatserna är en förutsättning. Alla talar så vackert om dessa människors betydelsefulla arbete. De är vår största tillgång i kampen mot våld, knark och kriminalitet. Låt oss visa dem vår stora uppskattning genom att i dag fatta kloka och framsynta beslut. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan beträffande tillsättandet av en lotteriutredning. För tids vinnande yrkar jag ej bifall till de moderata reservationerna, som vi emellertid självfallet står bakom.

Fru talman! För att inte heller jag skall förlänga debattiden kan jag i allt väsentligt instämma i det vackra Lars Ahlström sade om folkrörelserna och deras betydelse. Fru talman! Flertalet ideella föreningar -- stora som små -- inom de s.k. folkrörelserna har ambitionen att själva kunna finansiera sin egen verksamhet. Oräkneliga är de timmar som vuxna såväl som ungdomar ägnar åt att sälja lotter och julkalendrar, ordna basarer, poängpromenader och jag vet inte allt, för att få in så många slantar som möjligt. Enkla lotterier där insatsen är ringa har varit lättsålda, och allmänheten lägger gärna en peng på en lott, kanske mera för nöjet och den goda sakens skull än för utsikten till en storvinst. AB Tipstjänst har också insett hur lättarbetad lotterimarknaden kan vara, om bara hanteringen görs tillräckligt enkel. Trisslotterierna blev en succé för Tipstjänst men innebar samtidigt en katastrof för folkrörelserna, som snabbt förlorade en avsevärd del av spelmarknaden. 1989 års lotterilag medförde en del förändringar till folkrörelsernas fördel men långt ifrån tillräckligt. I flera motionsyrkanden, bl.a. från folkpartiet liberalerna, ställs därför åter kravet om bättre villkor för folkrörelsernas spel och lotterier liksom kravet på en ny översyn av lotterilagen. Det är därför mycket glädjande att kulturutskottet kunnat enas om en hemställan till regeringen att en parlamentarisk utredning får lösa den uppgiften. Men intill dess att förslag från en utredning hunnit förverkligas kvarstår likväl de akuta ekonomiska problemen. Inte heller vet vi ännu när och på vilket sätt regeringen kommer att kompensera folkrörelserna för den mervärdeskatt som annars får kännbara effekter i en verksamhet där kvittningsmöjligheten saknas. Förslaget har följts upp i olika motioner till riksdagen, tyvärr utan att vinna utskottsmajoritetens gillande. Därför, fru talman, kvarstår kravet i den borgerliga reservationen nr 2.

Fru talman! Årets betänkande från kulturutskottet beträffande lotterifrågor är i omfång tunnare än tidigare år. Orsaken till det är att flera av de motioner som behandlas tidigare har varit föremål för riksdagens prövning. Däremot innehåller detta tunna häfte ett ställningstagande för en utredning på lotteriområdet. Det är inte mer än två och ett halvt år sedan riksdagen behandlade förslag med anledning av förra utredningen inom lotteriområdet. De beslut vi då fattade har lett till förbättrade villkor för folkrörelserna och till en förenkling av gällande regler. Det har emellertid skett sådana förändringar, bl.a. på det tekniska området, att det nu är naturligt att på nytt starta ett utredningsarbete. Det är dessutom sannolikt att lagstiftningen ytterligare kan förenklas. I det sammanhanget vill jag säga till Lars Ahlström när det gäller utredningen att det finns en olikhet mellan de utredningar som han talade om i sitt anförande. Vad Riksidrottsförbundet sade nej till för ett år sedan var en utredning om idrottens roll i samhället. Där kommer naturligtvis lotterifrågorna in som en del. Det vi nu säger ja till är en renodlad lotteriutredning. Utgångspunkten för utredningen skall vara att det framstår som nödvändigt att ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra möjligheterna för folkrörelserna att själva finansiera sin verksamhet. Bakgrunden härtill är en bedömning av att utsikterna att i framtiden väsentligt öka det statliga stödet till folkrörelserna är begränsade. Traditionellt har lotteriverksamhet för många folkrörelser varit en naturlig väg att få resurser för sin verksamhet. Det finns skäl att framhålla att de reformer som vi genomförde våren 1988 har lett till bättre villkor för folkrörelsernas spel och lotterier. Speciellt gäller detta bingospelet. Samtidigt har det skett en stabilisering av spelmarknaden. De statliga spelen har inte ökat i samma snabba takt som tidigare, och under de senaste två åren torde små förskjutningar ha skett av andelarna av spelmarknaden mellan de statliga spelen och folkrörelserna. I tre motioner från de borgerliga partierna föreslås att fyra extra omgångar av Trisslotteriet skall anordnas och att överskottet från dessa skall delas av de organisationer som ingår i folkrörelsernas samarbetsorganisation i lotterifrågor. Ett av skälen till förslaget är de effekter skattereformen väntas få för folkrörelserna. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget. Ett skäl för detta -- och här vill jag faktiskt säga, om än med en annan utgångspunkt, precis samma sak som Lars Ahlström, nämligen att dessa effekter enligt skattebeslutet i vår skall följas med särskild uppmärksamhet och att -- om det visar sig att sådana effekter uppstår -- motverkande åtgärder självfallet skall vidtas. Låt mig gärna säga att det är sannolikt att sådana effekter har uppstått. Ett annat skäl för oss att avvisa motionsförslagen är att riksdagen av regeringen beställt ett förslag rörande AB Tipstjänsts stöd till idrotten. Sedan vill jag också förfäkta den linje som kulturutskottets majoritet under ganska lång tid drivit, nämligen att statens stöd till idrotten principiellt beslutas av riksdagen och måste vägas mot andra behov. Idrotten är en folkrörelse. Det är därför angeläget att det finns en viss balans i statens stöd till idrotten i jämförelse med andra folkrörelser. Det förtjänar att påpekas att folkrörelsernas samarbetsorganisation i lotterifrågor ju inte på långt när samlar alla de folkrörelser som på ett eller annat sätt har statligt stöd. Vi kan förvänta oss att budgetförslaget kommer som vanligt den 10 januari. Det är ett understatement. Det finns också anledning att anta att förslaget rörande Tipstjänst kommer ungefär samtidigt. Fram till dess -- ungfär en månad, eller något längre -- finns det anledning att vänta den korta tid som återstår. En fråga som rör folkrörelserna som en konsekvens av skattereformen är de rekommendationer riksskatteverket utfärdar för tillämpningen av lagförslagen. Jag har inhämtat att dessa rekommendationer för skatteåret 1990 är under tryckning. Rekommendationerna för skatteåret 1991 beräknas bli klara under januari. Beträffande de övriga reservationerna i utskottets betänkande vill jag endast hänvisa till tidigare utskottsutlåtanden. Med hänvisning till vad jag nu sagt vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de fyra reservationerna.
Fru talman! Risken är ju inte att de flesta av folkrörelsernas organisationer skulle få för mycket pengar att röra sig med, utan de har ju haft ett stort avbräck som de känner av nu på grund av att staten har gått in med nya lotterier. Därför tycker vi att dessa omgångar av extra Trisslotterier kunde genomföras nu för att lösa de akuta ekonomiska problemen.

Fru talman! Jag kan berätta för kammaren att jag har lovat fru talman att begränsa inlägget till en och en halv minut. Egentligen skulle det behövas flera minuter för att beskriva den situation som gäller i fråga om kasinoverksamhet. Det föreligger två motioner där man pläderar för att spelkasinon skall tillåtas i Sverige. Lars Ahlström har i korthet, också på grund av tidsbrist, endast berört detta och det föreligger en reservation, reservation 4. Jag uppfattade det så att han inte yrkade bifall till den -- också av tidsskäl i denna tidspressade kammare 1990. Det föreligger uppenbarligen ett fel i utskottsmajoritetens skrivning i detta betänkande. Jag ber att få hänvisa till s. 7, nedersta stycket som slutar i ett avvisande: ''Enligt utskottets mening bör denna prövning inte föregripas - -.'' Om man ringer till finansdepartementet och frågar får man veta att det inte föreligger någon realbehandling av ärendet. Frågan prövas inte, och de utredningar som på departementets och regeringens beställning lades fram 1988 av Gert Karlsson och Bill Fransson, kända personer inom svenskt turistväsende, har uppenbarligen inte lett till någonting ännu. För några veckor sedan stötte en av utredarna på i ärendet efter att ha haft regeringens uppdrag att lägga fram förslag beträffande turistnäringen i Norrbotten. Regeringen kommer tydligen inte att göra någonting på detta område förrän riksdagen tar ställning. Jag har med andra ord starka sympatier inte bara för de motioner jag har varit med om att skriva utan också för reservation 4, men jag avser inte att yrka bifall till någondera. Jag får återkomma till frågan i ett annat sammanhang.

Fru talman! Den utdragna behandlingen av regeringsförslaget om en förändrad lagstiftning på mineralområdet har tett sig som en ''lång dags färd mot natt''. Kortfattat innebär lagförslaget att nuvarande gruvlag och minerallag slås samman till en enhetlig lag. Gruvlagens inmutningssystem, som kom till för att stimulera till eftersökning av malm, överges och ersätts med ett koncessionärt system. Berättigat tvivel och farhågor rörande effekterna av det nya lagförslaget har funnits vid utskottets behandling. Propositionen, som ursprungligen var avsedd att träda i kraft den 1 juli 1990, har legat osedvanligt lång tid för begrundande. Det är ingen hemlighet att vi moderater närt en stilla förhoppning om att lagförslaget skulle dras tillbaka. Vi är övertygade om att det hade varit klokast ur gruv och mineralnäringens synpunkt. Bakom förslaget till ny minerallagstiftning ligger ett planhushållningstänkande. I sann socialistisk anda påkallas ett ökat samhällsinflytande över gruvverksamheten i vårt land. Avsikten är att det allmänna, dvs. staten, vid behov skall kunna styra mineralutvinningen. Socialdemokraterna sitter uppenbarligen fast i den planekonomiska ideologi som forna socialistländer i dag flyr som pesten. Widmark till stor försiktighet med införande av nya styrningsmöjligheter, medan behovet av stimulansåtgärder betonades. Samtidigt framhöll de att nuvarande gruvlag har fungerat tillfredsställande och att önskvärda förändringar borde genomföras i form av smärre justeringar i nu gällande lagar. Vid remissomgången har dessa tankegångar genomsyrat den omfattande kritiken från gruv och mineralnäringens företrädare. Dessa är bedövande överens om att 1974 års gruvlag fungerar bra. De varnar för att den föreslagna nya enhetliga minerallagen kommer att hämma utvecklingen av en livskraftig malm och mineralbrytning. är att utveckla kunnande om den svenska berggrunden för att därmed förbättra förutsättningarna för gruvverksamhet, tillbakavisar också förslaget och varnar för dess följder. Det är belysande för regeringens ställningstaganden, och det ger samtidigt en tydlig bild av var maktkoncentrationen i svensk politik finns, att titta efter vem som egentligen är positiv till den nya lagen. Det är LO och Gruvindustriarbetarförbundet samt TCO och ett fåtal länsstyrelser som tillstyrker förslaget. Trots den svenska gruvindustrins samlade motstånd och trots varningarna om förslagets konsekvenser, går socialdemokraterna i LOs ledband. Den röda rörelsens symbios mellan partiet och LO fungerar alltför ofta som broms när det gäller nya industrisatsningar inom Sveriges gränser. Nya effekter av denna symbios drabbar nu gruv och mineralindustrin. Ökad statlig styrning, ökad byråkrati och osäkerhetsfaktorer innebär försämrade villkor för prospektering och gruvdrift. Moderata samlingspartiets utgångspunkt är i stället att det skall skapas bästa möjliga förutsättningar för en livskraftig svensk mineral och gruvindustri. De nuvarande lagarna är väl anpassade till den svenska berggrunden och ändamålsenliga för branschen. Inmutningssystemet passar för de små och svårupptäckta svenska malmfyndigheterna och koncessionssystemet för de ytutbredda mineraler som finns i minerallagen. Grundläggande är att ge goda förutsättningar för prospekteringsverksamhet. Sverige behöver fler entreprenörer som vågar satsa på prospektering och gruvdrift. Framgångsrika prospekteringsföretag karakteriseras av personliga initiativ, professionell personal, kreativ miljö och entreprenadanda. För att få fler aktörer behövs inte en statlig styrning utan stimulansåtgärd. Att leta efter malmer och mineralfyndigheter är mycket resurskrävande och chansartat. Gruvdrift är en mycket långsiktig verksamhet. Prospekteringsverksamhet kan liknas vid ett lotteri. Den som satsar sina pengar på en lott tar en risk. Förvissningen om att den som får en vinstlott också får vinsten, gör att risken är värd att ta. På samma sätt finns det i nuvarande gruvlag en trygghet i inmutningssystemet. Det garanterar att den som finner brytvärd malm också får bryta den. Att ta bort den garantin försätter presumtiva prospektörer i en osäkerhetssituation. Den som upptäcker en fyndighet kan inte längre vara helt säker på att han har rätt att bearbeta den. Om vi vill få en ökad verksamhet på mineralindustrins område måste vi ha lagar och regler som lockar till prospektering. Nya inhemska och utländska prospekteringsföretag måste finna det intressant att satsa i Sverige. Försämrade spelregler och oklarheter om bearbetningsrätten kommer att verka direkt avskräckande på nysatsningar inom prospekteringsområdet. De som kommer att avskräckas är enskilda aktörer och mindre bolag. Nya intressenter kommer inte att ge sig in i prospekteringsbranschen, eftersom den här nya lagen effektivt kommer att strypa entreprenörandan. Nuvarande ägar och industristruktur riskerar att permanentas. De stora, gamla gruvelefanterna kan nog dansa vidare ett tag till, men de små nykomlingarna som behövs för framtiden kommer aldrig ut på dansgolvet. En ytterligare osäkerhetsfaktor, som om möjligt är ännu allvarligare, är den oklarhet som nu finns angående avvägningen mellan miljö och naturintressena och industrins behov av fasta spelregler. Boverket och naturvårdsverket har i en skrivelse protesterat mot detta. Bostadsutskottet har enhälligt föreslagit att regeringen skall komma med ett nytt förslag på denna punkt. Att nu genomdriva en ny minerallag, utan att fullt ut ha utrett den viktiga frågan om hur lagen skall anpassas till olika intressen, är som att lämna prospekteringsföretag och gruvbransch ute i ett gungfly där allting flyter. Det kan bli den slutgiltiga dödskyssen för svensk gruvnäring. Framtiden för mineralbranschen är starkt beroende av hur prospekteringspolitiken utformas. Prospekteringspolitiken har varit ute på remiss och bereds nu i industridepartementet. Staten bedriver i dag en omfattande prospekteringsverksamhet. Riksdagens revisorer har konstaterat att den statliga prospekteringen via nämnden för statens gruvegendom, NSG, inte varit särskilt lyckosam. Att det behövs nya aktörer som ägnar sig åt prospektering borde alla inse. Det är anmärkningsvärt och ologiskt att nu genomdriva en ny minerallag. Eftersom prospektering utgör själva grunden för mineralbranschens verksamhet borde riksdagen först fatta beslut om prospekteringspolitiken för 90 talet och därefter genomföra de lagändringar som behövs för en anpassning. I stället för att stärka statens inflytande över mineral och gruvbranschen måste villkoren för enskilda och företag förbättras. Genom att avskaffa kronoandelssystemet och låta näringen behålla de resurserna vill vi moderater ge företagen ökade möjligheter att investera för framtiden. Genom att stärka äganderätten vill vi stimulera markägarna till aktivitet. Avslutningsvis, den nya föreslagna minerallagen kommer inte att stimulera propektering och nysatsningar inom gruvindustrin. Inte i någon industriverksamhet har ökad statlig styrning åstadkommit positiv utveckling och tillväxt.

Fru talman! Prospektering är kanske inte den verksamhet som är mest känd i vårt land. Ett ganska litet antal högt kvalificerade människor ägnar sig åt den, och för många förefaller det hela som en obetydlig specialverksamhet. Men så är inte alls fallet. För våra basindustrier inom stålindustrin, metallverken, den kemiska industrin och i mindre mån även skogsindustrin är prospekteringen en mycket viktig del av deras totala verksamhet. Utan förnyelse av sina råvarokällor blir dessa industrier hänvisade till valutakrävande import, som i vissa fall kan vara så dyrbar att hela verksamheten blir olönsam. Perspektivet ''olönsamma basindustrier'' är olycksbådande för Sverige. Det är ju faktiskt basindustrierna som bär upp vårts lands handelsbalans. Vår stora verkstadsindustri i all ära, men den importerar så mycket halvfabrikat att dess bidrag till vår export netto blir mycket mindre än basindustriernas. År 1974 fick Sverige sin nu gällande gruvlag, vilken tillika med en samtidigt antagen minerallag reglerar vad som i Sverige gäller i fråga om statliga regler för prospekteringsverksamheten. De i Norge gällande reglerna påminner mycket om de svenska, och vad Finland beträffar antog man där prospekteringslagar som är nästan helt kopierade efter våra lagar av år 1974. I dag gäller alltså likartade bestämmelser i hela Norden, exkl. Danmark -- vilket i och för sig är ett skäl för att inte radikalt ändra i vår nu gällande lagstiftning. Det tyngst vägande skälet mot radikala ändringar är emellertid det förhållandet, att den nu föreslagna lagstiftningen innehåller så många bestämmelser och prövningar i olika instanser, att den kommer att avsevärt minska personers och företags vilja att prospektera i Sverige, i synnerhet som det finns gott om andra länder med en liberalare och friare syn på prospekteringens villkor. En svensk gruvspecialist har liknat den nu föreslagna lagstiftningen med ett lotteri, vilket Karin Falkmer gjorde alldeles nyss, på vars lottsedlar skulle stå följande text: ''För den händelse Din lott utfaller med vinst förbehåller vi oss rätten att pröva, dels huruvida utdelning av vinsten alls skall äga rum, dels huruvida Du är rätt person att förvalta vinsten.'' Herr talman! Varken vi folkpartister eller moderaterna tror att lottsedlar med en sådan text skulle vara så särdeles lättsålda. Många skulle nog hellre avstå än att lägga ut pengar på dem, om man inte nu helt enkelt förlade sin verksamhet till annat land med för prospekteringen positivare bestämmelser. Majoritetstexten innehåller på s. 15 högst upp ett yttrande, som mot bakgrund av vad som under det senaste året hänt i Östeuropa är värt att ordagrant citeras: ''Som framhålls i propositionen är det i vissa avseenden påkallat med ett ökat samhällsinflytande över gruvverksamheten. Önskvärdheten av att det allmänna vid behov kan styra mineralutvinningen mot ett mera effektivt resursutnyttjande talar enligt utskottets mening för att det traditionella inmutningssystemet överges till förmån för ett system som medger en viss diskretionär prövning.'' I december 1990 trodde jag inte att en svensk utskottsmajoritet skulle uttrycka sig på detta vis. Det smakar ju ''planhushållning'' och ''storebror staten vet bäst'' lång väg. Staten vet förvisso inte bäst, och statens obegränsade resurser kan lätt medverka till att pengar slängs ut på projekt som privata företag aldrig skulle vilja satsa på. Att i dag satsa på ett återfall i planhushållning, vilket det nya lagförslaget i viss mån är, förefaller folkpartiet helt orimligt. I ett enda avseende vill emellertid folkpartiet liberalerna gå med på, och gå längre än, vad lagen föreslår. Vi vill inte ens tillåta prospektering i nationalparker, naturreservat och vissa andra fjällområden. Hänsyn till bevarandevärdet i orörd natur, till rennäringens berättigade anspråk på att få disponera stora, orörda betesmarker och till inhemsk och utländsk turism har gjort att vi med stöd av vår motion N28 yrkar avslag på regeringens proposition även av miljöskäl. Men huvudskälet till vårt avslagsyrkande ligger givetvis i att vi anser det obefogat att nu införa en helt ny lagstiftning inom ett område där i dag Finland, Sverige och Norge har en likartad lagstiftning. Den nya lagstiftningen skulle göra prospektering till en i byråkrati insnärjd verksamhet, som med viss fördel i stället kunde förläggas till utlandet. En utökning av antalet mineral som skall ingå i den nya lagen, kan lika enkelt göras genom ett tillägg till den gamla lagen, och så kan man även förfara med anknytningen till naturresurslagen. Det går alltså att modernisera de gamla lagarna utan att avskaffa dem. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1. Herr talman! I reservation nr 4 stödjer folkpartiet ett avskaffande av kronoandelen, och i reservation nr 6 hävdar vi att staten, om kronoandelen likväl förblir kvar, aldrig skall utnyttja densamma till att i egen regi gå in i ett brytningsföretag. Anledningen till denna vår ståndpunkt är dels att vi inte anser att det är en offentlig eller statlig uppgift att driva gruvindustri, dels, och framför allt, att kronoandelsinstitutet starkt reducerar motiven för att i Sverige bedriva prospektering. Att dessa motiv behöver förstärkas och inte försvagas vill jag något drastiskt understryka genom att inför kammaren med viss tvekan relatera ett sägessätt från min av gruvhål djupt penetrerade hembygd: ''Det finns tre sätt att förlora pengar på: Det finns kvinnor. Det är i särsklass det angenämaste. Det finns hasardspel. Det är det snabbaste. Det finns prospektering. Det är det i särklass säkraste.'' Om någon i kammaren till äventyrs skulle finna det första sättet stötande, är min ursäkt den att den ursprungliga författaren lär ha varit en bergmästare som levde i slutet av 1700-talet. Men från skämt till allvar. På järnmalmssidan anses det i dag inte föreligga något större prospekteringsbehov, eftersom våra järnmalmsgruvors problem är att i konkurrens med billiga dagbrott runt om i världen hålla nere brytningskostnaderna, inte att hitta ny malm. Men precis motsatsen är fallet i fråga om våra sulfidmalmer. Om Sverige skall kunna vidmakthålla sin hittillsvarande produktion av bly, koppar, silver, guld och zink, måste vi inom några få år hitta nya brytningsvärda fyndigheter. Då behöver prospektering uppmuntras på alla sätt, eftersom det dock är en hantering med stora risker. Chansen att lägga ned stora kostnader utan att hitta en brytvärd fyndighet är mycket stor. Då bör den inte dessutom göras än mindre värdefull genom att staten skall ha en kronoandel, utan att ha delat på riskerna under undersökningsarbetet. Herr talman! Av hänsyn till kammarens pressade tidsläge har jag inget yrkande beträffande denna reservation.

Herr talman! Av hänsyn till kammarens pressade tidsläge skall jag fatta mig mycket kort. Detta är ett ärende, vilket tidigare talare har varit inne på, som varit föremål för lång tids behandling i riksdagen. Nu får vi i varje fall en enhetlig lag på mineralområdet, och vi får också med den nya minerallagen en lag som har många fördelar. Det innebär betydande förenklingar och är ett led i en bättre sammanhållen mineralpolitik. Den nya minerallagen ersätter, som Karin Falkmer sade, de nuvarande två lagarna, gruvlagen och lagen om vissa mineralfyndigheter. Regeringens ursprungliga förslag har dock behövts ändras på några viktiga punkter, vilket vi från centern medverkat till. Minerallagstiftningen måste, som jag och centern ser det, fylla flera funktioner och uppfylla olika villkor. Den måste ha ett klart uttalat näringspolitiskt syfte. Svensk gruvoch mineralindustri är en mycket viktig del av vårt näringsliv. Därför behövs också fasta spelregler som anger villkoren för utvinning av intressanta mineraler. Miljöfrågorna måste också beaktas i all verksamhet i samhället. Utvinning av mineraler innebär av naturliga skäl alltid sår och ingrepp i naturen. Därför är det nödvändigt att uppställa stränga miljökrav som får slå igenom vid utformningen av minerallagstiftningen, utan att det innebär stopp för all mineralhantering. Det måste handla om en avvägning mellan de intressen som vill exploatera och de intressen som vill bevara. En annan avvägning som måste göras är balansen mellan ett övergripande allmänintresse och äganderätten. Markägarnas intressen får inte bli åsidosatta, utan en rimlig hänsyn måste tas till markägarens rätt och intresse. Regeringens proposition har på några väsentliga punkter förändrats, och det har vi från centerns sida medverkat till. I stället för att säga blankt nej till regeringens förslag föreslog vi konkreta förändringar. I stället för nejsägarlinjen valde vi en konstruktiv dialog för att få en bättre minerallag. Jag menar att vi med de förändringar som centerns lyckats åstadkomma har fått en minerallagstiftning där olika intressen som står mot varandra är väl avvägda och där vi tagit hänsyn till markägarnas berättigade intressen. Minerallagen skulle, enligt propositionen, omfatta mineraler som är industriellt användbara. Enligt vår uppfattning var det antal mineraler som av regeringen föreslogs bli lagreglerade alltför omfattande. Vissa av de mineral som i propositionen föreslogs bli koncessionspliktiga kräver enligt vår mening egentligen inte någon systematisk letning och undersökning. Dit hör olivin och talk. Olivin är ett mineral som kan bli aktuellt att använda för att motverka försurning och är således intressant från jordägarsynpunkt. Vi har också ansett att det inte finns något behov av att föra in mineral som diatomit, fältspat, glimmer, kvarts, kvartsit, dolomit, kalksten och krita i minerallagen. Det finns enligt vår mening inget motiv för det ingrepp i äganderätten som en koncessionsplikt för dessa mineral skulle innebära. På den här punkten har vi nått total framgång för vårt krav; vi har fått gehör för det hos socialdemokraterna. Jag tycker det är bra. Till sist några ord om motstående intressen. Lantbruksstyrelsen framhöll i sitt yttrande över minerallagskommitténs betänkande att gruvverksamhet är att jämföra med större vattenföretag. Om ett vattenföretag kan medföra väsentlig skada på t.ex. jordbruket får lantbruksstyrelsen, med stöd av 11 kap. 10 § i vattenlagen, förordna om nödvändiga utredningar. Motsvarande möjlighet borde enligt vår mening införas i minerallagen, och vi har fått gehör för centerns krav om denna möjlighet för lantbruksstyrelsen när det gäller jord och skogsbruket. Herr talman! Med dessa ord i all korthet ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag. Vi står från centerns sida bakom reservation 11. Jag avstår dock från att yrka bifall till den, även om jag i övrigt vidhåller yrkandet.

Herr talman! Vänsterpartiet instämmer i behovet av en ny minerallag. Vi har emellertid avvisat det förslag som presenterats i propositionen om ny minerallagstiftning och i det aktuella betänkandet. Det finns bl.a. från miljösynpunkt anledning att rikta stark kritik mot förslaget. Det är uppenbart otillfredsställande att prövning enligt naturresurslagen skall äga rum först i samband med bearbetningskoncession. Över huvud taget är prövningsförfarandet och förhållandet till berörd lagstiftning behandlat på ett otillfredsställande sätt, någonting som understryks i yttrandet från bostadsutskottet. Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till att själva undersökningsarbetet kan innebära en oönskad miljöpåverkan. Det kan innebära att man gör intrång i skyddsvärda områden. När undersökningstillstånd väl har givits är det i praktiken omöjligt att sedan sätta stopp för projektet -- av miljöskäl. Risken är att det redan har satsats alltför mycket pengar vid själva undersökningsarbetet. Vid prövningen enligt naturresurslagen, då bl.a. kommuner och landsting skall säga sitt, är de redan i praktiken uppbundna. Man kommer att kunna ge undersökningstillstånd utan att kommuner och länsstyrelser fått säga sin mening. Detta strider också mot de decentraliseringssträvanden som finns bl.a. i planoch bygglagen. Därför borde prövningen enligt naturresurslagen göras när man diskuterar och lämnar själva undersökningstillståndet. En långsiktig och ansvarsfull mineralpolitik måste bygga på omsorgsfull hushållning med naturresurser. Därför är det angeläget att man inför stränga krav på att mineralinnehållet i en gruva blir fullt utnyttjat. Rovbrytning, som innebär att värdefull malm lämnas kvar outnyttjad, måste beläggas med kännbara straffavgifter. Det är slöseri med naturresurser men medför också uppenbara miljörisker, t.ex. när det uppstår urlakning och läckage till vattendrag. Också från rent mineralpolitisk utgångspunkt har majoritetens förslag enligt vår uppfattning uppenbara brister. Vänstepartiet har länge krävt att inmutningssystemet skall avskaffas och ersättas med ett enhetligt konsessionssystem. Man kan kanske på formella grunder hävda att det kravet i viss utsträckning är uppfyllt. Men den föreslagna minerallagen har fortfarande starka inmutningsrättsliga inslag. När det gäller koncessionsmineral har detta dessutom förstärkts. Det är skäl nog att avslå förslaget. Förslaget i propositionen var otillåtligt svagt, och det har försvagats under utskottsbehandlingen, genom att flera mineral som minerallagskommittén ansåg vara särskilt intressanta i prospekteringssammanhang -- dolomit, fältspat och kvarts -- nu undantas från minerallagstiftningen. Sådana fyndigheter får alltså inte utnyttjas utan markägarens medgivande. Ett viktigt inslag i en offensiv mineralpolitik måste vara grundsynen att naturtillgångar i princip är gemensam egendom; privata exploatörer måste hindras att för egen vinning lägga under sig påträffade mineralfyndigheter. Endast samhälleligt ägande, som kan utövas på flera sätt, skapar någon reell förutsättning för att tillgångarna blir till nytta för folkflertalet. Därför bör minerallagstiftningen utformas på ett sådant sätt att samhället tillförsäkras ensamrätten till nya mineralfyndigheter. När det gäller upplåtelse av kronoandel anser vi givetvis att så länge staten tillåter enskilda att exploatera mineralfyndigheter måste principen vara att staten inte avstår från den medverkan som man enligt lag har möjlighet till. En riktlinje för den statliga mineralpolitiken skall alltså vara att kronoandelar inte upplåts eller överlåts till privata intressenter. Riksdagen bör mot bakgrund av vad jag tidigare sade om att viktiga naturtillgångar bör ligga i samhällets händer begära förslag från regeringen om hur det samhälleliga inflytandet över mineralförekomster kan öka. Det här säger jag därför att utskottet i betänkandet behandlar en kvardröjande motion från riksmötet Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 3, 5 och 13. Detta betänkande klargör på ett ganska entydigt sätt rågången mellan de gamla partierna och miljöpartiet de gröna. Det visar också att de gamla partiernas omsorg om miljön inte grundar sig på någon genomtänkt ideologi utan på den triviala föreställningen att miljöfrågorna kan behandlas separat sedan man fastlagt den övriga politiken. Då kan man med lämplig reningsteknik reparera de skador som man genom sin egen politik tidigare har främjat. Sedan urminnes tider har utvinning av mineral betraktats som ett sätt för ett folk att bli rikare. Naturligtvis förhåller det sig precis tvärtom: Eftersom mineralerna är en ändlig tillgång blir landet fattigare ju mer man utvinnner. Av gammalt har man inte sett det så, eftersom man har betraktat mineraltillgångar som praktiskt taget outsinliga. Därför har kortsiktig vinst och arbetstillfällen varit de avgörande faktorerna när det gällt mineralutvinning. I dag vet vi bättre. Sveriges mineraltillgångar är ingalunda outsinliga. Våra järnmalmsgruvor i Bergslagen är alla nedlagda. Det stora fyndigheterna i Norrbotten, som för 90 år sedan bearbetades i dagbrott, finns nu 700 meter under jorden. Så kunde jag fortsätta med Östergötlands bergslag, Sala silvergruva och Falu koppargruva. Detta har dock inte påverkat tänkandet i de gamla partierna -- de är fortfarande inställda på att exploatera så snabbt som möjligt. Både den gamla och nya minerallagen är i grunden exploateringslagar, som syftar till att underlätta exploateringen av ändliga naturresurser. Vi miljöpartister har en annan ideologi. Vi försöker bedöma de politiska frågorna utifrån våra fyra solidaritetskrav: Solidaritet med naturen, solidaritet med kommande generationer, solidaritet med andra folk -- främst i u-länderna och solidaritet med vårt eget folk -- främst med svaga grupper. I det här fallet kommer främst solidariteten med naturen och med kommande generationer in. Gruvbrytning är en mycket miljöstörande industri. Den måste därför omgärdas med stränga miljökrav. Därför kräver vi att såväl markägare som kommun och stat var för sig skall ha vetorätt när det gäller gruvföretag. Gruvföretagen måste granskas genom ett noggrant förfarande enligt naturresurslagen m.fl. associerade lagar. Genom att inta en restriktiv hållning till gruvföretag visar vi även hänsyn till kommande generationer. Vi menar dessutom att staten har all anledning att genom en vetenskaplig undersökning se efter hur den långsiktiga tillgången på mineral -- främst metaller -- förhåller sig både globalt och nationellt. Där kan jag se en klar koppling till de frågor om livscykelspecifikation som vi diskuterade här i kammaren förra veckan. Det handlar om hur man med hjälp av en lagstiftning som ser till att återvinning underlättas och så småningom kanske lagfästs skall kunna minska förbrukningen av metaller genom en ökad återvinning av dessa. Därför har miljöpartiet i sin motion avvisat förslaget till ny minerallag och krävt en ny utredning med nya direktiv för att man skall få underlag till en helt ny minerallag grundad på våra solidaritetsprinciper. Vi kommer inte att acceptera den nya minerallag som kanske antas här i dag, utan vi kommer i så fall igen med nya och mera genomarbetade förslag. Detta förslag har legat länge, och vår första motion var kanske ett nybörjararbete i detta avseende, men vi återkommer som sagt. Oberoende av vilken lag som kommer att gälla vill vi i första hand ha en resursbevarande lag. Herr talman! Slutligen vill jag erinra om vår reservation nr 13. Vi begär där att bergtäkt för utvinning av sten och makadam skall jämställas med gruvdrift. Den bör omgärdas med lika stränga krav som finns för annan gruvdrift och med sådana krav som jag nyss nämnde. Jag anser för övrigt att de krav som gäller för gruvdrift bör bli strängare. Den här verksamheten med bergtäkt växer ju snabbt i omfattning, eftersom grustillgångarna i vissa delar av vårt land håller på att tömmas ut. Det finns inte längre naturgrus att tillgå, och då krossar man berg. Detta visar också hur knappa våra naturresurser i själva verket är och hur vi håller på att bli fattigare här i landet. Dessa bergtäkter kräver naturligtvis en helt annan insats av energi än de gamla grustäkterna. Denna verksamhet, som utgör ett allt större lokalt miljöproblem, bör alltså omgärdas med strängare bestämmelser.

Herr talman! Jag har vid ett flertal tillfällen hört Lars Norberg ganska självbelåtet säga att om man exploaterar naturrikedomar, så blir man inte rikare utan tvärtom fattigare och att detta är självklart. Vi som inte tillhör miljöpartiet begriper inte denna högre sanning. Vi är tydligen litet dumma. Lars Norberg säger att man inte blir rikare utan tvärtom fattigare. Det är min slutsats. Om jag inte helt har missuppfattat Lars Norberg förordar miljöpartiet samtidigt att man trots allt skall bryta malm och utvinna naturresurser, men på ett sätt som är skonsammare mot miljön. Jag tror att det är där skillnaden ligger. Varför i hela fridens namn förordar då Lars Norberg att vi skall utarma landet och göra det fattigare genom att bryta malm? Varför inte låta den ligga kvar och på så sätt bevara rikedomen i landet? Jag förstår inte logiken i det hela.
Herr talman! Såvitt jag förstår bekänner sig Rolf L Nilson till marxismen. Marx var ju av den uppfattningen att naturresurserna var någonting som obegränsat stod till mänsklighetens förfogande. Han kunde knappast förutse att naturresurserna var begränsade. Med över 5 miljarder människor på jorden och med en globalt väldigt accelererande användning av naturresurser är situationen i dag en helt annan. Som jag sade i mitt anförande kan vi när det gäller Sverige iaktta att gruvtillgångarna är begränsade. Därför finns det anledning att hushålla med tillgångarna. Det betyder ju inte att vi omedelbart skall sluta att använda mineraler, utan att vi bör vara försiktiga. Det är denna försiktighetsprincip som jag har talat för när det gäller att utvinna ny mineral. Jag har samtidigt anvisat en väg att hushålla med mineral. Den motion och den reservation om livscykelspecifikation som behandlades för en vecka sedan skulle t.ex. kunna leda till en ökad återvinning av mineral och metall. Det är meningslöst att tro att samhället kan lägga om totalt och inte använda icke förnybara resurser, men vi bör börja med ett omtänkande och med att hushålla med matsäcken. Vi måste börja inse att tillgången inte är obegränsad. Därigenom tar vi hänsyn både till miljön och till kommande generationer.

Herr talman! Mats Lindberg talar om att det är viktigt att förstärka konkurrenskraften för den svenska mineral och gruvindustrin genom att ge den förutsättningar för utveckling och förnyelse. Dessutom är det viktigt med klara spelregler, säger Mats Lindberg. Javisst, men då skall man inte komma med den nya minerallagstiftningen. Alla som hävdar att den nya minerallagen är en förbättring hävdar det i strid mot den samlade gruvnäringens uppfattning. Enhetligheten i lagen är ingen tillgång utan en nackdel. Man samordnar två i sig oförenliga system -- inmutningssystemet och koncessionssystemet. Man tar ingen hänsyn till att de geologiska förutsättningarna är så olika när det gäller å ena sidan svårfunna malmer och å andra sidan ytmineralerna. Mats Lindberg talar också om regioner som har sysselsättningsproblem. Jag bor i Bergslagen. Därför vill jag hänvisa till Bergslagsdelegationens remissyttrande. I Bergslagen pågår mineraljakten, och man är mycket mån om nya fyndigheter som kan brytas. Bergslagsdelegationen påpekar att företag och enskilda prospektörer skall finna det meningsfullt att lägga ned tid och pengar på undersökningsarbeten. Dock krävs ett någorlunda förutsebart samband mellan undersökning och tillstånd till bearbetning. Det samband som i dag finns i gruvlagen mellan undersökning, fynd och bearbetning finns inte klart uttalat i det nya lagförslaget. Spelreglerna blir således försämrade. Jag vill fråga Mats Lindberg om socialdemokraterna egentligen vet vad som, enligt den här nya lagen, kommer att gälla beträffande anpassningen till naturresurslagen. Oklarhet råder om lagens genomslag. Känns inte det besvärande?